Herr talman! Inrikesdepartementet har i statsverkspropositionen redovisat alternativa landsortsregioner till regionerna kring rikets storstäder. Bland dessa alternativ saknas något förslag från Skaraborgs län. Vid en undersökning av de föreslagna alternativen skulle dock minst lika goda förutsättningar finnas för ett Skaraborgsalternativ både vad gäller befolkningsmängd, kommunikationer och industriexpansion. Om man därtill lägger de förbättrade möjligheter som skulle uppstå vid en utbyggnad av Göta älv, torde exempelvis ett Skövdealternativ vara avgjort överlägset många andra av de redovisade. Inom regionen kommer att finnas många mindre städer, som var för sig och tillsammans kan ge all den samhällsservice som någon storstad kan ge men som saknar storstädernas luftoch vattenföroreningar och som inte präglas av den stress som är utmärkande för den stad vi nu vistas i. Dessutom bjuder regionen alla tänkbara möjligheter till friluftsoch fritidsmiljö i omedelbar närhet. När nu regeringen för första gången sätter på pränt att en minskning av tillväxttakten i landets tre storstadsregioner kan vara befogad, är verkligen en stor Skaraborgsregion ett utomordentligt bra alternativ. Jag hoppas att några av de misslyckade satsningar som från statens sida gjorts i länet inte i all framtid skall diskriminera detsamma. Jag syftar då på Duroxaffären, som trots varningar från vårt håll genomfördes och som sedan resulterade i ett negativt utfall, inte minst för bygden och de där anställda. Det kanske inte är en tillfällighet att när staten här satsade i konkurrens med det privata näringslivet i syfte att åstadkomma större effektivitet, så visade det sig att försöket inte bara misslyckades utan dessutom förorsakade skattebetalarna åtskilliga miljoner i förlust. På andra områden, där staten fungerar som ensam företagare med monopolrätt, får i varje fall vi som inte bor i en storstadsregion erfara en ständig negativ utveckling. När ordet rationalisering nämns fylls vi av ängslan för en försämrad service. Jag tänker i första hand på den senaste driven från postverket, som betytt inte bara försämrad service utan också förslag om höjning av postavgifterna. Man inför terminaler som till en del gör postgången sämre, man tvingar folk att skriva postnummer och försämrar dessutom många gånger den direkta servicen. Herr talman! Om man vågade skämta skulle man kanske fråga huruvida nästa stora steg resulterar i en ny slogan: »Postnumrera, numrera och självservera!» Denna slogan skulle motiveras med att kunderna för sitt eget bästa själva skulle se till att försändelserna kom fram. Postavgifterna kunde ju lämpligen sättas in på postgiro. Jag vet inte hur många gånger jag från denna talarstol framfört kritiska synpunkter på statens järnvägars sätt att »fara fram». Också härvidlag kommer glesbygden i kläm. Järnvägar läggs ned utan att vägnätet ordnats tillfredsställande. Tåg dras in vid småstationerna medan expresstågen rusar fram mellan de stora centra. Godstrafiken sänds via terminaler som många gånger försenar godsets ankomst, för att inte tala om de tillfällen när i varje fall transportvägarna förefaller egendomliga, om målsättningen enbart är att nå snabbaste vägen. Det är med ängslan vi ser mot framtiden. Man torde utan överdrift kunna säga att det är trots SJ:s åtgärder men tack vare alla de anställdas positiva inställning till allmänheten som det hela över huvud taget flyter. Herr talman! Det är snart två år sedan riksdagen beslutade om den nya jordbrukspolitiken. Verkningarna börjar nu synas och erfarenheterna är inte enbart positiva. Vi var alla överens om värdet av stödet till rationalisering och vet dessutom att jordbrukarna själva är de mest positiva. Vissa skönhetsfläckar finns dock, som ger anledning till en omprövning, inte minst de begränsade möjligheter som de kombinerade jordbruken under vissa förhållanden har. På grund av två års exceptionellt stora skördar har jordbrukarna fått vidkännas sänkta priser som inger oro och bekymmer för framtiden. En av målsättningarna var att trygga vårt beredskapsläge i händelse av avspärrning. Det kan tyckas att utvecklingen borde ha förbättrat denna beredskapssituation. Jordbruksministern har i dag i denna kammare förklarat att man med en 80-procentig produktion under fredstid har säkerställt en tillfredsställande försörjning i händelse av avspärrning. Beredskapssituationen tycks emellertid inte vara sådan. Det sammanhänger inte bara med produktionen utan också med inriktningen och lokaliseringen av denna. Jordbruksnämnden har gjort en utredning, och de synpunkter som framförs i den ger anledning att också i detta avseende göra en översyn. Vid en sådan måste hänsyn tas också till jordbrukarnas berättigade intressen. De begär ingenting mer än att få lönsamhet på sin näring, exakt samma krav som är en förutsättning för alla andra näringar i landet. Under de senaste dagarna har diskussionen om en nordisk ekonomisk samverkan intensifierats. En av de stora och kontroversiella frågorna är jordbruket. Det visar sig finnas stora skiljaktigheter i uppfattningen mellan de olika länderna. Ett totalt accepterande av de krav som ställts från Danmarks sida skulle förorsaka vårt jordbruk stor skada. Det skulle helt beröva oss möjligheten att under avspärrning trygga vårt folks försörjning, och under sådana förhållanden torde förutsättningen för den förda neutralitetspolitiken ryckas undan. Herr talman! Bortsett från dessa synpunkter — många är kanske enligt god tradition beredda att offra bonden — finns andra aspekter att lägga på denna fråga. Vad kommer att ske med den svenska miljön och landskapsbilden vid den snabba avvecklingen av jordbruket? Redan dagens takt kan bereda svårigheter som kan resultera i att när skadorna en gång skall botas blir kostnaden större än vad som skulle varit nödvändigt. Å andra sidan är vi alla intresserade av att lösa problemet med det nordiska samarbetet. Herr Holmberg har lagt fram ett förslag till lösning som går ut på att vi med gemensamma krafter skall hjälpa Danmark att avlyfta delar av dess överskott genom att leverera livsmedel till u-länderna. Framställningen har på vissa — jag höll på att säga traditionella — håll mötts med sura kommentarer. Situationen är emellertid den att vi i Norden har ett överskott av livsmedel i dag, samtidigt som människor i andra delar av världen svälter. Här finns möjligheter till en för båda parter gynnsam lösning. Frågan är egentligen bara om man vill. Jag beklagar den negativa inställning vi här möter, liksom jag i detta sammanhang vill uttala mitt beklagande över den läkare som på framträdande plats i TV och tidningar funnit anledning demonstrera genom att hälla mjölken i slasken. Han borde väl ändå beakta att den mjölk som han förfasar sig över skulle kunna vara till stor nytta, om den i stället användes till att mätta hungrande munnar i andra delar av världen. Kortsyntheten kunde knappast demonstreras tydligare än i denne läkares fördömande av ett av våra viktigaste livsmedel.

Herr talman! I gårdagens debatt tog samtliga partiledare upp frågan om det nordiska ekonomiska samarbetet. även herr Hermansson gav till känna en positiv inställning — visserligen under vissa förbehåll. Jag skall inte här göra några mera ingående kommentarer till partiledarinläggen och inte heller uttala några spekulationer med anledning av herr Hedlunds finlandsresa. Det förefaller som om samtliga partiledare var beredda att för sin del göra en insats för att söka ro samarbetsplanerna i hamn. Herr Holmberg påpekade att samarbetet även har en lokaliseringspolitisk aspekt, och det synes mig riktigt. Jag skall något knyta an till detta hans resonemang och i detta sammanhang också till en artikel i det senaste numret av tidningen Nordisk Kontakt, skriven av stortingsrepresentant Guttorm Hansen, som tar upp dessa frågor ur ett något annat perspektiv än herr Holmberg.

Jeg tror for min del at det bare er en planlegging av samfunnet som kan gjöre det.

När allt kommer omkring är kanhända detta uppslag det viktigaste i den nordiska debatten just nu. Hansen behandlar i sin artikel ett ganska vitt fält. Jag skall inte gå in närmare på problemet, även om det är högst intressant och enligt min bedömning högst aktuellt inför Nordiska rådets sammanträde här i Stockholm om någon månad. Hansen är närmast inne på tanken att hela Norden skulle omfattas av en gemensam samhällsplanering. Hur det skall gå till har han emellertid inte närmare gått in på i sin artikel. Enligt min bedömning behöver samarbetet på detta område inte vara så omfattande i inledningsskedet. Vi kan börja med gränsregionerna. Det är mycket intressant att ta del av de remissutlåtanden som har avgivits i anledning av en framställning om att ta upp frågan om det kommunala samarbetet i dessa regioner. Vi finner av dem att problemställningarna är ganska väsensskilda på grund av landskapens olika belägenhet. Jag tänker på Nordkalotten, arktoregionen och öresundsregionen. Tillsammans med några kolleger i Nordiska rådet har jag framlagt ett medlemsförslag om ett gränskommunalt samarbete, varvid jag hemställt att man skulle undersöka möjligheterna att skapa en kommunallagstiftning som möjliggör ett praktiskt handlande på dessa områden. På sina håll har detta samarbete kommit ganska långt, men rent praktiska resultat är mer tunnsådda. Socialpolitiska utskottet har haft hand om denna fråga och har efter ett omfattande remissförfarande = föreslagit Nordiska rådet att utreda behovet av och möjligheterna till sådana ändringar i kommunallagstiftning och annan lagstiftning, att fasta legala former skapas för samarbetet mellan kommunerna vid riksgränserna. Det säger egentligen allt om hur långt vi har kommit i detta arbete trots att vi under ganska lång tid har diskuterat det. Ännu har vi inte lyckats skapa sådana arbetsformer som gör det möjligt att i praktisk verklighet omsätta de planlagda aktiviteter som jag här har talat om. Detta är en fråga som hastar. Inte minst inom Öresundsregionen är det av vikt att vi snarast får en lagstiftning som gör det möjligt för oss att lösa dessa problem innan denna region korkar igen. Jag skall nu inte ta upp hela den problematik som Öresundsregionen rymmer. I stor utsträckning är den ju redan känd för kammarens ledamöter efter de debatter som vi under senare år haft om Öresundsbron och storflygplatsen på Saltholm m.m. Men trots att det har funnits de som menar att vi inom en ganska nära framtid skulle bestämma oss för hur vi skall handla på detta område, ligger dessa frågor fortfarande mer eller mindre på is i avvaktan på kompletterande utredningar. Man kan väl säga att situationen just nu är den, att alla väntar på alla. Det har emellertid utförts ett mycket gott arbete i Öresundsrådet vid planläggningen av regionen. Man har fört förhandlingar och haft överläggningar på en mångfald avsnitt. Skånes regionplaneinstitut har för sin del utfört ett mycket aktningsvärt arbete för den framtida planeringen i Skåne. Men alltfort är det ett arbete som endast presenteras på kartor och i skrivelser. Endast i mycket ringa utsträckning har det varit möjligt att omsätta resultaten i praktisk handling. Jag bortser då från de överläggningar som har förekommit och de initiativ som har tagits när det gäller avloppsvattnet i Öresund, där det dock fortfarande är så, att den största syndaren, nämligen huvudstaden i Danmark, inte har löst denna fråga på ett tillfredsställande sätt. Vi måste nu försöka skapa arbetsinstrument för förverkligandet av de planer som man i stort sett är överens om på båda sidor om Öresund. Jag skall inte gå in på några detaljer även om det skulle vara frestande, men jag vill understryka att det är fråga om ett arbete som hastar. Det framgår inte minst av den prognos, som i dagarna har offentliggjorts av Sydvästra Skånes kommunalförbund beträffande befolkningsutvecklingen i denna del av Skåne fram till 1980. Man räknar med en befolkningsökning på inte mindre än 145 000 personer. Det betyder att det uppkommer ett behov av bostäder under samma tidrymd på inte mindre än 118 000 nya lägenheter. De hus som byggs kommer att stå där de står. Om vi inte har gjort en tillräckligt vidsynt planering, kommer denna bebyggelse att skapa svårigheter för att åstadkomma den miljö som vi ändå ur trivselsynpunkt strävar till. gorna enligt min mening nu bör tas upp till övervägande i Nordiska rådet är helt enkelt det förhållandet, att det brådskar med att få planläggningen fastlagd i detta område.

Jag skall inte gå in på alla de problem som vi nu har anledning att ta ställning till, men jag vill nämna att det i samband med tillkomsten av storflygplatsen och bron gäller att ta upp frågorna om den kollektiva trafiken i hela öresundsområdet. Det gäller inte bara trafiken mellan Malmö och Köpenhamn utan trafiken inom hela denna region. Det gäller då att där finna lösningar som är riktiga och som för framtiden är de mest effektiva och ur miljösynpunkt de mest trivsamma. Det är här fråga om hamnarna, kraftförsörjningen och regionens vattenoch avloppsfrågor och inte minst fritidsområdena. Det förhåller sig ju så, att våra goda vänner danskarna ofta söker sig över till det skånska fastlandet och också har vissa planer på mera kollektiva anordningar, varvid fråga uppkommer om finansiering och andra sådana ting.

Låt oss börja där det är som mest angeläget och där det finns förutsättningar för framgång! Låt oss börja med Öresundsregionen! I varje fall har jag uppfattat situationen så, att man både på den danska och på den skånska sidan är intresserad av att dessa frågor får en rationell och riktig lösning. Jag skulle till slut bara vilja säga några ord i en helt annan fråga, en fråga som jag tycker är mycket angelägen för den svenska riksdagen. Jag har tillsammans med några riksdagskamrater väckt en motion med hemställan om att det anordnas en informationsoch upplysningskampanj med anledning av det beslut som riksdagen kommer att fatta om någon vecka, nämligen om fastställande av det vilande grundlagsförslaget beträffande nytt statsskick. Det berör ju så viktiga saker som regeringens parlamentariska ställning, riksdagens sammansättning och arbetsformer och det sätt varpå folkviljan skall bringas till uttryck genom valhandlingen. Man vågar väl säga att den diskussion vi under ganska lång tid fört om dessa frågor i denna kammare och i medkammaren i mycket stor utsträckning förts ovanför folkets huvuden. Jag tror därför att det är angeläget att vi inför det val som skall förrättas 1970 genomför en verkligt omfattande upplysningskampanj om vad det föreliggande grundlagsförslaget innebär, en kampanj där vi engagerar Föreningssverige, skolorna och massmedia. Jag vill, herr talman, starkt understryka behovet av detta och hoppas att ärendet när det kommer på kammarens bord får en väl villig behandling.

Herr talman! Rätt till arbete och trygghet är ett minimikrav, ett krav som alla medborgare har rätt att ställa. Genom den tekniska utvecklingen i vårt land har medborgarna erhållit en större trygghet och en högre levnadsstandard. Denna trygghet har tyvärr försämrats kraftigt de senaste åren i synnerhet för vissa grupper i vissa delar av vårt land. En känsla av otrygghet inför framtiden har gjort sig alltmer gällande. Det gäller tryggheten i arbetet både för arbetstagarna och för de egna företagarna. Jag tänker i synnerhet på förhållandena i vissa avfolkningsbygder. Till dessa bygder kan man också räkna mitt hemlän Värmland. Framtiden är oviss, och de tillgångar som är investerade i fasta anläggningar hotar att minska i värde. Vad som har sparats i ett jordeller skogsbruk eller i en bostadsfastighet förlorar under sådana omständigheter hastigt sitt realvärde. För dessa besparingar finns ingen trygghet. Varför har vi då fått denna avfolkning, och vad kan den bero på? Ja, det kan vara många olika samverkande faktorer. Den största orsaken är emellertid den starka centralisering av industrier och sysselsättningsmöjligheter i storstadsområdena som sker. Detta har skett med regeringens goda minne. Regeringen har tidigare inte insett den stora kapitalförstöring som skett i avfolkningsbygdena, där byggnader, fabriksanläggningar och dylikt läggs ned. Det är stora nationalekonomiska värden som härvid spolieras. Samtidigt lägger vi via våra skatter ut mycket stora pengar på en uppbyggnad av storstadscentra. Det skapar i sin tur mycket stora problem i form av bostadsbrist, föroreningar och mycket annat. Denna utveckling kan på lång sikt inte vara vettig. Det har vi i centerpartiet sedan länge påtalat, men regeringen har varit oförstående. Det är glädjande att förre inrikesministern Rune Johansson nu kommit till insikt om detta när han i en bilaga till statsverks propositionen säger att storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg växer ut för hastigt. Det borde man ha insett långt tidigare. Regeringen har dock genom olika åtgärder stimulerat denna utveckling genom bostadskvotering och andra åtgärder. Utvecklingen inom jordoch skogsbruket har kännetecknats av rationalisering och mekanisering. Om detta är inget att säga, men att genom olika statliga åtgärder påskynda flykten från exempelvis jordbruket utan att kunna ge arbete åt de friställda måste vara fel. Den förda jordbrukspolitiken har friställt många som fått ställa in sig i en redan alltför lång arbetslöshetskö. Detta kostar skattebetalarna stora pengar och ger ingen trygghet åt människorna. Ur försörjningssynpunkt innebär den nedtrappning av självförsörjningsgraden, som riksdagen på regeringens förslag har beslutat, en stor fara. Vårt framåtskridande måste baseras på ett näringsliv som bär upp samhället. Utan ett starkt näringsliv kan vi på konstlad väg inte i längden klara våra problem. Det behövs en aktivare näringspolitik. Jag har för min del vid flera tillfällen frågat mig, varför ett län som Värmland sackar efter i befolkningsutvecklingen. År 1850 utgjorde länets befolkning 6,4 procent av Sveriges. 1968 var andelen nere i 3,6 procent, och vi har de senaste åren haft en årlig nettominskning av befolkningen på omkring 1000 människor, samtidigt som Sveriges totala befolkningstal ökat. Fortsätter denna utveckling, får vi stora svårigheter att klara den samhälleliga servicen — skolor, sjukvård och åldringsvård — kommunikationsmöjligheter, service i fråga om affärer, post och mycket annat. Vi behöver en livskraftig landsbygd, som ger oss möjligheter att tillvarata våra nationaltillgångar på ett effektivt sätt. Om man studerar företagsstorleken i Värmland, skall man finna att vi har många mycket stora företag men för få småföretag. Det är inte fel att ha stora företag. Vi är tacksamma att de finns, men vi måste komplettera dessa med ett stort antal mindre företag. Vi bör få ett mera differentierat näringsliv. Här måste samhället föra en förutsättningsskapande politik. Det kan man också göra genom kreditgivning, initialstöd och mycket annat. Man bör ge större möjligheter för småföretag i olika branscher, även rena serviceföretag. Och så en liten reflexion. Utvecklingen har gått mot allt större och större företag. Forskningsoch utvecklingsarbetet på den tekniska sidan har varit inriktat mot allt större enheter. Detta kan vara riktigt i många branscher. Men är det alltid säkert att den största effektiviteten uppnås på det sättet? Jag tror det inte. Om forskningen och det tekniska utvecklingsarbetet syftade till att få fram maskiner mera lämpade för mindre företag, skulle effekten i många fall kunna bli högre. Detta borde inte vara omöjligt, men det förutsätter att samhället ger de små företagen minst samma chanser som de större. En kraftigare differentiering skulle säkerligen åstadkomma en högre produktion. Samtidigt skulle levnadsstandarden kunna öka, och man gav landsorten en större möjlighet att existera. Det har inte saknats intresse hos länen, åtminstone inte i Värmland. I norra delen har man där sedan lång tid planerat en spånplattefabrik. Ingen annan industri kan vara mera passande för denna bygd än en som tillvaratar skogens produkter. Nu har man väntat på ett positivt besked från regeringen, men regeringen har tvekat och tvekar fortfarande. Här finns dock möjlighet att göra en positiv insats om viljan finns, och det är vad befolkningen hoppas på. Men också många andra frågor i länet väntar på sin lösning. Det gäller bättre kanalförbindelser, bättre vägar och en mellanriksväg. Här måste någonting hända snart, om vi skall kunna vända utflyttningstrenden. I vårt land, där den allmänna levnadsstandarden ligger rätt högt, har vi stora regioner som får kämpa för sin existens. Det är människor det gäller. Här har regeringen inte lyckats klara sina åligganden, och intresset för dessa bygder har varit för litet. Att klara svårigheterna här är en av våra viktigaste uppgifter enligt mitt förmenande, och i detta fall är handling viktigare än ord. Sammanfattningsvis vill jag slå fast, att den massomflyttning som sker inte är bra vare sig ur samhällets eller ur den enskildes synpunkt.

Herr talman! Det kanske kommer att sägas i framtiden, att 1960-talet också blev de politiska mordens årtionde och att det kom att påverka historiens gång. I vilken utsträckning som Eduardo Mondlanes död förändrar utvecklingen i södra Afrika vet vi inte. Men vi vet att han var en av de främsta och mest respekterade av de politiska ledarna i den delen av världen. Hans bortgång är ett hårt slag för de krafter som arbetar för frihet och majoritetsstyre i södra Afrika. Vår solidaritet med motståndsrörelsen i Mocambique bör vara lika självklar som vår avsky för Portugals kolonialkrig. Under denna riksdag får vi flera tillfällen att diskutera vilka konkreta politiska följder som den solidariteten måste leda till. Nu vill jag bara uttrycka den känsla av sorg och bestörtning över mordet på Mondlane som jag tror är naturlig långt utanför det parti jag tillhör. Herr talman! Bland politiker och publicister är det ibland populärt att göra betraktelser över tidsandan och samhällsutvecklingen. Under det senaste året har sådana tal och artiklar ofta utgått från studentupploppen, från de ungdomar som demonstrerar, agiterar eller revolterar i flera av världens huvudstäder. Vissa personer tror att de i oroligheterna på universiteten finner beviset på vår tids förslappning, hur auktoriteternas sönderfall leder till samhällets undergång. Andra ser de protesterande studenterna som våra viktigaste sanningssägare, de enda som inte förstörts av traditioner, karriär och byråkrati. Jag finner båda dessa synsätt verklighetsfrämmande och olustiga. Om studentrevolternas bakgrund och målsättningar har massor redan skrivits och mera kommer. I vissa länder protesterar man mot ett föråldrat och fastlåst universitetsväsen, där professorerna styr och eleverna lyder. På andra ställen bottnar oron i den snabba ansvällningen av antalet studenter. Det har skapat jätteuniversitet utan personliga kontakter mellan lärare och studenter och med en växande känsla av meningslöshet och otrygghet. På de flesta håll i västvärlden har avskyn för kriget i Vietnam varit en viktig och ibland avgörande drivkraft. I några andra länder är förtrycket inom det egna landet den allt dominerande frågan. I en rad fall skärps protesten till att gälla själva samhällets uppbyggnad. Den förvandlas till krav på att störta den existerande maktstrukturen — universitetet ses då som redskap för de härskande och deras värderingar. På många håll är de som protesterar bara små, militanta minoriteter bland studenterna; på andra håll uttrycker de troligen värderingar hos de flesta. Ofta isoleras de snabbt från övriga folk grupper; ibland blir de symbolen och spjutspetsen för en folklig revolt. Att här skönja ett enhetligt mönster är inte lätt; att hemfalla åt total anslutning eller totalt fördömande är omöjligt. För hur kan man t.ex. jämställa den amerikanska ungdom, som i ord och handling visat solidaritet med fattiga färgade i USA:s sydstater, med den grupp av engelska studenter som nu under hån och förbannelser över parlamentarismen har framtvingat en stängning av London School of Economics? Hur kan man likställa de studentprotester i USA som öppnat ögonen på så många för dårskapen i kriget i Vietnam med de studentledare som öppet proklamerar att bara våld och revolution kan skapa en bättre framtid för Västeuropa? Var ser vi den gemensamma basen för de studenter, som i dessa dagar är Francodiktaturens offer, och de stollar i Stockholm som förra året trodde att protesierna mot UKAS blev mer imponerande om Operahuset ockuperades? Och var finns den ideologiska samhörigheten mellan den studentgeneration i Tjeckoslovakien, som sedan augusti 1968 har uttryckt ett helt folks vrede mot förtryckarna, och de studenter i väst som förläst sig på Marcuse och förkunnar elitens rätt att leda och förleda en omedveten allmänhet? Nej, här är likheterna ofta försvinnande små. Och vi bör inte tala om »ungdomsprotesten» som vore den en och densamma i San Francisco och Berlin, i Prag och Paris eller i New Delhi och Tokyo. Studentrevolterna har sina martyrer och sina demagoger, rymmer det mesta från Jan Palach till Anders Carlberg. Ändå tror jag att vi kan lära oss något generellt av studentrevolterna i de demokratiska industriländerna. Det sägs ibland, och med rätta, att demokratin måste vinnas på nytt i varje generation. För att det skall lyckas måste demokratin visa sin förmåga att gripa sig an de stora problemen och engagera människorna för att förverkliga folkstyrelsens idéer om frihet, jämlikhet och broderskap. Det bör då inte överraska om många av oss som tillhör en ung generation ser med förvåning eller förtvivlan på den politiska verklighet vi lever i. Vi ser en värld där de rika länderna inte kan avstå en enda hundradel av sina resurser för att bistå den majoritet av mänskligheten som lever i fattigdom och ofta utan hopp om en bättre framtid. Vi finner hur bristande resurser förhindrar reformprogram som kan utplåna de öar av fattigdom som finns kvar i industriländerna och höja eftersatta folkgruppers levnadsstandard — samtidigt slänger supermakterna ut miljarder och åter miljarder på kapplöpningen i rymden. Vi imponeras varje dag av vår tids väldiga tekniska möjligheter — men finner också hur likgiltiga opinionsbildarna och makthavarna har varit inför den förstörelse av luft och vatten och den rovdrift på naturtillgångar som pågår i en rad länder. Vi lyssnar på honnörsord om samverkan Över nationsgränserna — och upptäcker gång på gång hur det mellanfoikliga samarbetet stannar av när den nationella prestigen tar överhanden. Vi hör demokratiernas politiker fördöma alla rasfördomar — men avslöjar snabbt deras passivitet när det gäller att försvaga de vita minoritetsregimer i södra Afrika som bygger sitt välde just på klyftorna mellan människor av olika hudfärg. Vi vet hur utbildning och samhällsvetenskap har nått en väldig omfattning och fördjupning i världens rikaste land — men ser nu hur trots dessa mänskliga resurser och fonder av kunskap rasklyftorna inom USA leder till nya explosioner och hur landet har förts in i ett mänskligt och moraliskt förödande krig i sydöstra Asien. Överallt ett gapande avstånd mel lan ideal och verklighet. En ung generation hör hur demokratin prisas och ser samtidigt hur den misslyckas på flera av de områden som griper tag i vårt engagemang. Nog är det förklarligt om vissa då börjar tvivla på folkstyrelsen och söker andra ledstjärnor. Den besvikelsen hos många unga måste bli en uppfordran till politikerna att vinna demokratin på nytt. Det kan ske på flera sätt. Vi måste förklara varför de totalitära frestelserna, om många föll för dem, skulle leda in världen i oändligt mycket värre eländen än dagens.

Det är den läxa vi måste lära av studentrevolterna: att demokratin inte är något givet och en gång för alla godtaget, att demokratin i varje generation måste visa sin förmåga att förverkliga idealen. Vi måste kräva mer av politikerna i olika partier att ute bland sina väljare skapa förståelse för sådana reformer och på så sätt bilda den opinion som kan föra utvecklingen framåt. Och det skulle säkert minska många ungdomars känsla av de rika staternas svek och vanmakt. Men det skulle inte tillfredsställa dem som nyttjar studentrevolterna till att propagera den parlamentariska demokratins fördärvlighet. De som anser att demokratierna i väst skall störtas med våld och revolution och vill forma vår framtid enligt Marx” scheman eller Maos folkkommuner låter sig inte blidkas med en u landshjälp, som de förhånar, eller med större inflytande över ett samhälle, som de föraktar. Och vi kan inte »kanalisera» de studenters åsikter som vi starkt ogillar. Vi kan inte förbjuda de privata investeringar i tredje världen, som u-länderna själva ber om, därför att de inte passar dogmatikernas fördomar. Vi kan inte avskaffa marknadsekonomin som drivkraft till ekonomiska framsteg, därför att en del socialister fått för sig att människorna viljelöst låter sig manipuleras av kapitalisterna. Vi kan inte upphäva det representativa demokratiska systemet, därför att en del romantiker plötsligt faller för den gamla illusionen om direktdemokratins obegränsade möjligheter. Och vi måste belysa och motverka de antidemokratiska slagord och stämningar som genomsyrar åtskilligt av det som sagts av studentrevolternas ideologer och ledare. Det har tidigare i historien funnits rörelser som hånat »den formella demokratin», som rasat mot »systemet», som gjort sig fria från rationalismens ideal och metoder och som proklamerat den medvetna minoritetens rätt att bestämma framtiden också för dem som sätter sig emot. De ledde vår världsdel in i katastrofen. Och även om det är lätt att hitta viktiga skillnader mellan 1960-talets studentrevolutionärer och 1930-talets högerextremister finner man då och då argumenttyper som röjer en släktskap. Det bör göra det omöjligt för oss att flagga med lojaliteter med andra krafter än demokratins och reformismens. Därför tycker jag också att den anslutning i retoriken till ungdomsrevolten, som en del skribenter ägnar sig åt, är vilseledande. Man talar allmänt om att studentprotesterna visar nya vägar — men säger inte vilka. Man påstår att den oppositionella ungdomen är vårt hopp om en bättre framtid — men nämner inte vilka ungdomar man menar eller vilka tendenser man hoppas på. Det sägs ofta att deras »engage mang» är en källa till glädje — men engagemanget kan inte bedömas utan hänsyn till de idéer som engagemanget gäller. I stället för att kurtisera protesten bör vi analysera den. Ibland delar vi dess värderingar, ibland gör vi det inte. Att tala allmänt för eller emot »studentrevolten» är, jag upprepar det, nästan lika meningslöst som att tala för eller emot »livet» eller för eller emot »samhället». Till detta kommer en annan risk som vi i regel löper när militanta grupper söker driva sina krav med våldsamma metoder eller åtminstone med ovanlig hårdhet. Det kan dröja innan motreaktionen kommer, men den brukar komma. Vi kan se hur antiintellektualismen har fått ny näring på vissa håll i USA till följd av upploppen vid några universitet. De auktoritära krafterna på högerkanten i Västtyskland är säkert mycket nöjda när organisationen »Studenter för ett Demokratiskt Samhälle» med våld söker stoppa spridningen av vissa tidningar. Och president de Gaulles största valseger var fransmännens svar 1968 till de studenter som rev upp gatstenarna på Boulevard Saint Michel. Den typen av polarisering av opinionen kan i många länder försvåra arbetet för progressiva politiker och bromsa reformtakten. Den kan också förbittra eller vulgarisera delar av debatten. I Sverige är dessa risker mindre än på de flesta håll, även om jag tror att en följd av nyvänsterns propaganda och aktioner kan bli att vissa konservativa krafter stärks och stimuleras. När Lars Ulvenstam i TV:s program Storforum kallar till debatt om jämlikheten får vi en bild av hur polariseringen kan fungera när man eftersträvar den. Debattörerna delas upp i två lag, ilskna socialister och svamliga konservativa. De placeras på var sin sida i studion och förväntas sedan skrika ytterst korta och grovt tillyxade proklamationer till varandra tills nästa de battör avbryter med ett nytt utfall. Här är dialogen bannlyst och varje förmedlande ståndpunkt omöjlig. Det belyser ett dilemma som är tidlöst. Den franske sociologen Raymond Aron skrev för några år sedan, i en återblick på sin kamp mot stalinismen, att han i början av 1950-talet ansåg det »nödvändigt att bekämpa fanatismen. I morgon kommer jag kanske att vara mer rädd för likgiltigheten. Den hatfyllde fanatikern skrämmer mig. Men en självtillräcklig mänsklighet fyller mig också med skräck.» Den känslan av dubbel frontställning tror jag är vanlig bland liberaler och demokrater. Ofta bekämpar vi apati och trött förnöjsamhet med det bestående. I nästa ögonblick vänder vi oss mot förenklingar och fanatism. Jag erkänner gärna att min hållning till studentrevolterna präglas av just en sådan kluvenhet. Mycket av det politiska arbetet på universiteten de senaste åren har drivit fram viktiga förändringar i flera länder, det har varit en väckarklocka för många. Andra inslag har fått sin prägel av extremismens lidelse och intolerans. När studenternas protester vill slå hål i omgivningens liknöjdhet och vidga gränserna för vår solidaritet är deras insatser omistliga. När aktionerna slår över i våldsromantik och elittänkande är det lika naturligt att förkasta dem. Det finns de som här bara ser ett av inslagen och fördömer eller prisar studentrevolterna efter sin egen enögdhet. Jag har försökt visa varför det är meningslöst och varför det är lika viktigt att söka bryta apatin som att bekämpa fanatismen.

Herr talman! Efter den utflykt bland världsproblemen som kammarledamöterna har fått göra tillsammans med den föregående ärade talaren vill jag återföra debatten till problem som ligger betydligt närmare i både tid och rum. En fråga som vid årets remissdebatt inte har ägnats mycket intresse — åtminstone inte i denna kammare — är försvarsfrågan, och det kanske kan vara på sin plats att ägna den några ord. Låt mig då först uttrycka min tillfredsställelse över det sätt på vilket försvarsministern klargjort sin inställning till värnpliktsvägrarnas sätt att föra propaganda. Jag vill också instämma i hans uttalande om massmedias tendens att övervärdera vissa mindre gruppers betydelse på bekostnad av de stora medborgargrupper i vårt samhälle som idogt och positivt fullgör sina skyldigheter. Men med detta måste det också tills vidare vara slut på berömmet. I förra årets proposition nr 110 skrev försvarsministern i en militärpolitisk bedömning av läget i Europa: »Avspänningen är delvis betingad av terrorbaiansen men delvis också av vissa ekonomiska, nationella och andra utvecklingstendenser. Inga tydliga tecken pekar på att motsättningarna i detia område under de närmaste åren skall leda till allvarliga konflikter eller krig.» Det var då det. Några få månader efter det ati detta skrevs kom invasionen av Tjeckoslovakien. Det är ett tydligt och talande exempel på hur snabbt det militärpolitiska läget kan förändras även i vår världsdel. Våldets tid är tyvärr ingalunda förbi när det gäller mellanstatliga uppgörelser. Tvärtom upplever våldet i våra dagar en renässans genom vissa profeters budskap, profeter som har trogna lärjungar även i vårt land. Inom dessa grupper är våldet ett legalt medel att nå de mål man eftersträvar såväl nationellt som internationellt. Det är en kuslig utveckling. Dei militärpolitiska läget har utan tvivel, alla förnekanden till trots, genomgått en förändring i Europa genom att Sovjet har skjutit fram sina militära positioner västerut i och med ockupationen av Tjeckoslovakien. även situationen i Mellersta Östern har gradvis förvärrats. Risken för ett krig där måste bedömas som stor. Inom det området brytes också stormakternas intressen. Bevakningen har skärpts på båda sidor. Tydliga tecken på detta är bl.a. att stora sovjetiska flottenheter är stationerade i Medelhavet och att västsidan bedrivit eller bedriver sjöstridsövningar 1 Svarta havet. Den upplösning som pågått under de senaste åren inom såväl NATO som Warszawapaktstaterna försämrar också det militärpolitiska läget i Europa. Genom att den starka bindningen inom blocken löses ökas antalet konfliktanledningar mellan de enskilda staterna. Om jag alltså gör en kort sammanfattning av det militärpolitiska läget konstaterar jag att motsättningarna och spänningarna inom vår egen världsdel består och att läget har blivit mera labilt under det senaste året. Detta understryker enligt vårt sätt att se kraftigt vikten av att vårt lands egen försvarsförmåga och beredskap vidmakthålles. Vårt parti kan därför inte godta den försvarspolitik som tog sig uttryck i 1968 års riksdags försvarsbeslut. Detta kommer otvivelaktigt om det vidhålles att leda till en betydande nedgång i den svenska försvarseffekten. Vi har därför i en motion till årets riksdag liksom förra året föreslagit vissa anslagshöjningar, som vi anser oundgängligen nödvändiga för att tillgodose vår framtida handlingsfrihet i försvarspolitiskt hänseende. Vi har också liksom tidigare föreslagit att en ny parlamentarisk försvarsutredning måtte tillsättas med uppgift att förelägga nästa års riksdag riktlinjer för försvaret. Herr talman! Herr Gustafsson i Uddevalla sade tidigare i eftermiddag att moderata samlingspartiet ändrat sin politik i fråga om försvaret, och han ville också påstå att vi inte såg med samma allvar på denna fråga som tidigare. Det är fullständigt felaktigt. Dessutom gjorde herr Gustafsson det påståendet, som har gjorts så många gånger tidigare men som inte blir rättare för det, nämligen att det var oppositionen som bröt försvarsförhandlingarna hösten 1967. Herr Gustafsson vet säkert hur 1965 års försvarsutredning gick om intet. Första utspelet kom helt överraskande efter förlustvalet 1966 från socialdemokraterna. Sedan fortsatte försöken till förhandlingar under hösten 1966 och fram till december 1967, då socialdemokraterna vägrade att över huvud taget fortsätta förhandlingarna. De gjorde detta genom att inte på någon punkt vilja kompromissa, varigenom fortsatt utredningsarbete blev meningslöst. Att försöka fortsätta förhandlingar, som framstår som meningslösa på grund av diktat från den andra förhandlingsparten, tjänar inte någonting till. Detta var alltså anledningen till att dessa överläggningar avbröts. Sedan säger herr Gustafsson i Uddevalla att vi skulle ha ändrat vår uppfattning och vår linje i försvarsfrågan. Nej, det har vi inte gjort. Vår huvudlinje är fortfarande att vi för det första vill ha en parlamentarisk utredning rörande vår försvarspolitik. Vi anser att denna fråga fortfarande är så allvarlig, att vi inte vill göra försvarsfrågan till föremål för några kortsiktiga politiska ställningstaganden. Detta vidhåller vi också i årets motion. För det andra föreslår vi vissa anslagshöjningar som vi anser vara nödvändiga för att just kunna bibehålla handlingsfriheten tills en ny parlamentarisk utredning kan komma i gång med sitt arbete. Det är också helt i linje med vad vi sagt tidigare. Alltså var det heller ingen ändring på den punkten från vårt parti. Herr talman! Det var med tillfredsställelse som jag i gårdagens debatt tyckte mig kunna utläsa att man från socialdemokratiskt håll inte ställde sig helt avvisande till tanken på en ny parlamentarisk utredning. Det är bara att hoppas att en sådan kommer till stånd. Låt mig sedan få citera en mening ur bilaga 6 till årets statsverksproposition, d.v.s.ur försvarshuvudtiteln. Jag finner denna mening något oklar. Där står på första sidan: »De beräknade grundutgifterna innebär i övrigt bl.a. att värnpliktiga t.v. utbildas i huvudsak i den omfattning som beslöts av 1966 års riksdag, RR Hur skall man tolka denna mening? Döljer sig bakom formuleringar några funderingar på att återgå till den kategoriklyvning som vi hade tidigare under mellankrigstiden eller ligger det ännu djupare tankar förborgade i denna formulering? Ett klarläggande på den punkten vore intressant. Vi bygger på den allmänna värnpliktens idé och på att försvaret är en hela folkets angelägenhet. Vi har ju också vid sidan av vårt reguljära försvar byggt upp ett frivilligförsvar som inget annat land kan uppvisa en motsvarighet till. Försvarsministern poängterade i gårdagens debatt värdet och betydelsen av en aktiv försvarsupplysning och framhöll att denna upplysning borde bedrivas inte enbart av fackmännen utan även av riksdagsmän, av andra aktiva politiker och av de politiska ungdomsförbunden inom Folk och försvar, och jag håller med honom. Men varför förbisåg försvarsministern — medvetet eller omedvetet — de frivilliga försvarsorganisationerna som forum för objektiv orientering om vårt lands försvar? Försvarsdebatt på den nivån behöver vi som motvikt till den ovederhäftiga debatt som förs från vänsterradikala och försvarsfientliga grupper i vårt land. Debattformer där den som viftar mest med armar och ben och skriker högst får ordet är inte lämpliga när det gäller så viktiga saker som landets försvar. Låt mig till sist, herr talman, med några få ord beröra situationen på frivilligförsvarets område. Under hösten 1968 framlade 1966 års värnpliktskommité ett delbetänkande, »Frivilligförsvaret 1», där kommittén behandlar de frivilliga försvarsorganisa tionernas arbetsvillkor. I betänkandet konstaterar kommittén — vars ordförande varit riksdagsman Bengt Gustavsson — att det nuvarande systemet för frivilligutbildningen är väl grundat och att de förslag som kommittén kommit fram till är förbättringar på det nuvarande systemets grund. Den anpassning till tidens krav som föreslås tar sikte på att höja kvaliteten på organisationerna och effektivisera utbildningen. Kommittén har också dragit konsekvenserna av sitt resonemang och föreslagit en icke obetydlig höjning av anslaget till frivilligorganisationerna. Mot bakgrunden av bl.a. att det nya värnpliktssystemet VU 60 har tillämpats sedan över två år tillbaka framhåller kommittén vikten av att det nya utbildningssystemet liksom övriga förslag av ekonomisk och organisatorisk art genomföres så snart som möjligt. Kommittén förordar ett successivt genomförande med början den 1 juli innevarande år. Någon proposition är dock icke förelagd årets riksdag och kommer enligt departementschefen heller icke att framläggas innevarande år, detta därför att departementschefen beräknar att nästa delbetänkande, som rör hemvärnet, skall föreligga färdigt i år och att han därigenom kan framlägga ett samlat förslag till nästa års riksdag för samtliga frivilligorganisationer. Det är i och för sig ingenting att invända emot ett sådant resonemang, men nu är det så — vilket departementschefen är väl medveten om — att frivilligorganisationerna arbetar under mycket kärva ekonomiska villkor. De är sedan många år tillbaka utlovade förbättringar. Jag förmodar emellertid att det är herr Strängs anda som har svävat över försvarsministern, eftersom förslagets genomförande, som jag tidigare har sagt skulle medföra vissa anslagsökningar redan följande budgetår. Denna fördröjning av en sedan många år utlovad reform är mycket beklaglig och till skada för frivilligförsvaret. Det synes inte troligt att betänkandet rörande hemvärnet och därmed sammanhängande frågor kan föreligga färdigt i så god tid att det hinner remissbehandlas och samordnas samt ingå i ett samlat förslag i nästa års statsverksproposition. Om dessa farhågor besannas, skulle det medföra att frivilligorganisationerna får vänta ytterligare minst ett år på en absolut nödvändig reform; detta om man vidhåller att båda betänkandena skall vara färdiga innan förslag föreläggs riksdagen.

Herr talman! I mitt inlägg i denna mastodontbetonade remissdebatt kommer jag att begränsa mig till ett enda frågekomplex. Jag har tänkt säga några ord om Pprisoch kostnadsutvecklingen, om mervärdeskattens eventuella inverkan på priserna samt om den mycket aktuella frågan om handelns rationalisering. Avslutningsvis ämnar jag ställa ett par frågor tll den inom regeringen för dessa ärenden främst ansvarige, statsrådet Lange. Den allmänna prisnivån mätt med konsumentprisindex har, som framgår av finansplanen, från december 1967 till samma månad 1968 stigit med 2 procent mot drygt 3 procent året innan. Detta betyder att prisoch kostnadsutvecklingen varit lugnare än på många år, vilket är av stor betydelse när vi nu befinner oss mitt uppe i en viktig avtalsrörelse. Av de olika varugrupperna i index uppvisar alkoholhaltiga drycker och tobak den starkaste stegringen, nämligen med drygt 4 procent, vilket beror på den höjning av skatten på dessa varor som genomfördes i början av förra året. Därnäst kommer posten bostad, bränsle och lyse som steg med inte fullt 4 procent. När det gäller denna sistnämnda post kan det vara värt att lägga märke till att den i hög grad svarar för den höjning av index som ägde rum mellan november och december förra året. När man i tidningarna såg att index mellan dessa båda månader gick upp med två enheter, fick man kanske det intrycket att prisstegringsprocessen nu ånyo kommit i gång i snabbare takt. Detta är knappast en riktig slutsats. För det första kan man observera att den faktiska höjningen var 1,25 enhet, fastän index utjämnat till hela tal höjdes med två enheter. För det andra låg huvuddelen av höjningen som sagt på en enda post i index, nämligen bostad, bränsle och lyse, medan andra poster antingen steg helt obetydligt eller sjönk något. Det sistnämnda var fallet med den stora livsmedelsposten. Beträffande denna gäller för övrigt att den under det gångna året stigit i ungefär samma takt som totalindex, nämligen med tämligen exakt 2 procent. En del av denna höjning kan föras direkt tillbaka på de justeringar av partipriserna på jordbruksprodukter som genomförts under året. Helt naturligt frågar man sig vad som kommer att hända med priserna med anledning av övergången från omsättningsskatt till mervärdeskatt. Ännu är det givetvis inte möjligt att säga någonting mera bestämt härom. Inom prisoch kartellnämnden följer man noga denna utveckling.

Att under sådana omständigheter göra gällande, som Göteborgs-Posten gjorde den 3 januari i år, att »den vid årsskiftet införda momsen skall sätta ökad fart på priskarusellen» är inte bara helt orimligt utan också ansvarslöst. Lyckas man genom uttalanden av detta slag sprida en allmän föreställning om en snart förestående betydande höjning av priserna, har man nämligen också lyckats skapa ett för prishöjningar gynnsamt utgångsläge. När konsumenternas köpmotstånd vid prishöjningar trubbas av och efterfrågan alltså pressas upp på en högre nivå kan företagen lockas att höja priserna mer eller tidigare än som annars skulle ha skett. Om man inte själv längtar efter prishöjningar bör man underlåta att sprida föreställningar om deras ofrånkomlighet. I den allt livligare debatten kring konsumentens möjligheter att få sina intressen tillgodosedda finns många aspekter värda att tas upp till grundlig prövning på det politiska planet, vilket också har skett i denna debatt genom inlägg av statsministern och partiledarna. En viktig fråga är t.ex. hur konsumenterna skall kunna åstadkomma en mer direkt påverkan på produktionen så att ändamålsenliga produkter kommer fram och icke ändamålsenliga varor över huvud taget inte tillverkas. Jag skall dock inte gå närmare in på det som gäller produktionsledet utan vill i stället göra några reflexioner som framför allt har med distributionen att göra, särskilt den viktiga livsmedelsdistributionen. Det är självklart att handelns succes siva rationalisering under de senaste decennierna medfört många fördelar även ur konsumentsynpunkt. Ingen seriös bedömare vill väl t.ex. ha en återgång till den typ av varudistribution som vi hade på 1930 och 1940-talen. Numera har väl ingen någonting emot självbetjäningssystemet i och för sig. Den intensiva debatt som flammat upp kring distributionsfrågorna på senare tid visar emellertid att utvecklingen inte enbart varit av godo. Det gäller nu för samhället att underlätta en bättre anpassning av formerna för varuförsörjningen efter den situation som konsumenterna har råkat i utan att de därför tvingas avstå från de fördelar som strukturförändringen har inneburit. Vad som framför allt oroar stora grupper av konsumenter är att avståndet mellan butikerna blivit allt längre för allt fler. Kravet på lönsamhet och effektivitet har drivits så långt att vi på livsmedelsområdet börjat skönja ett system av glest utspridda jättebutiker som målet för framtiden. Det är dags att innan vi hunnit så långt allvarligt diskutera om detta är en ur konsumentsynpunkt godtagbar målsättning. Frågan är om vi inte i en del avseenden redan har gått för långt. Vi socialdemokrater har som bekant starkt engagerat oss för jämlikhetstanken, och konsumentfrågan börjar för mig att avteckna sig som en av de verkligt väsentliga jämlikhetsfrågorna. Det ligger ingenting av negativism gentemot handeln i en kritik som i stort sett går ut på att man vill ha mer av dess tjänster. Det gäller för övrigt också att få till stånd en större framsynthet hos dem som planerar våra lokala och regionala centra. Vi kan väl också som politiker kosta på oss erkännandet att det i mycket gäller en kritik av oss själva. Alltför länge har vi hittills vägletts av tron på konkurrensen som ett mål i och för sig.

Det är inget fel att eftersträva effektivitet, men vi måste vidga effektivitetsbegreppet till att omfatta inte enbart företagen utan även konsumenternas och samhällets insatser. Vi lever i ett land där många — alltför många — ännu är lågavlönade, och deras situation måste förbättras på inkomstsidan, men vi måste också tänka på utgiftssidan, och då gäller det att inte bara se på den del av kostnaderna som representeras av penningutlägg. Tiden är också en kostnadsfaktor som vi på allvar måste ta med i kalkylen, liksom naturligtvis transportkostnaderna. Det brukar hävdas att den koncentration, särskilt av livsmedelsbutikerna, som vi kunnat bevittna under senare år har varit nödvändig för att hindra en prisuppgång som skulle ha blivit mycket stor. Jag har hört uppgifter om att vi i dag skulle ha haft avsevärt högre livsmedelspriser, om butikskoncentrationen inte kommit till stånd. Konsumentkooperationen är, såvitt jag vet, den enda företagsform som gjort ett mera allvarligt försök att beräkna storleken av de kostnadssänkningar som övergången från småbutikstill storbutikssystem innebär. Man har kommit fram till att det under en så lång period som från början av 1960-talet till mitten av 1970-talet kommer att bli en kostnadssänkning med totalt ungefär 3 procent, räknat på konsumentpriserna, i genomsnitt för hela perioden alltså högst några tiondels procent per år. Det finns för Övrigt experter som ifrågasätter, om inte de med övergången till jättebutiker förknippade kostnadssänkningarna till större delen motverkas av den tendens till onödigt stort varianturval som tycks följa med storbutikssystemet och som innebär att sortimentskostnaderna ökar, liksom också hyreskostnaderna för de ofta elegant utstyrda butikspalatsen. Det är verkligen inte för att förringa värdet av att priserna hålls nere som jag velat ta upp dessa synpunkter. Mitt intresse för prisets roll som kostnadsfaktor i konsumentens budget är starkt, och jag har självfallet inte ändrat min inställning på den punkten. Det ligger mig varmt om hjärtat att samhällets resurser för prisövervakning och prisupplysning bibehålles på en hög nivå, men jag har velat markera något, som för Övrigt prisoch kartellnämnden framhållit genom alla år fastän det inte alltid blivit så uppmärksammat, nämligen att priset som kostnadspost bara är en av de faktorer som en konsument måste ta i beaktande. Jag tror kort sagt att vi från samhällets sida mer konsekvent än hittills får försöka anlägga ett totalekonomiskt perspektiv på dessa frågor. Än finns det tid att återupprätta konsumenten som marknadssystemets bestämmande huvudperson. Låt oss sträva dit! Mot bakgrunden av det sagda hade jag tänkt att ställa några frågor till statsrådet Lange. Jag skulle kunna formulera dessa på följande sätt: 1. Kommer 1963 års konsumentupplysningskommittés betänkande att föranleda några åtgärder eller avvaktas konsumentutredningens samlade förslag? Har sistnämnda utredning, som man på alla håll tillmäter så stor betydelse, alla de resurser som erfordras för att inom något så när rimlig tid hinna genomarbeta hela det stora konsumentpolitiska fältet? Det är en mycket viktig och väsentlig fråga. 2. Eftersom utredningsuppgifterna är så vidsträckta, har det i konsumentutredningens direktiv helt rimligt förutsatts att det kan ta lång tid att fullgöra uppdraget. Särskilt som väl förhoppningen är att riktlinjerna för en rad helt nya konsumentpolitiska åtgärder skall dras upp och att en sålunda omorienterad konsumentpolitik smidigt skall infogas i det övriga näringsoch konkurrenspolitiska systemet, är det naturligt om utredningsarbetet görs grundligt. Men samtidigt är det önskvärt att den konsumentupplysning som bedrivs av de nu existerande organen inte stannar i utvecklingen. Min fråga blir därför: Vad kan man i avvaktan på konsumentutredningens arbete göra för att allt fler medborgare skall få nytta av det konsumentarbete som utförs vid dessa organ och för att detta arbete skall bli effektivare? 3. Av pressuppgifter har framgått att koncentrationen i detaljhandeln skall utredas. Är det möjligt att vid uppläggningen av en sådan varudistributionsutredning beakta de önskemål som framförts från servicekommittén om en hushållsinriktad distributionsstudie? 4, Butikskoncentrationen inom livsmedelshandeln drabbar hårt många medborgargrupper, och speciella svårigheter får de som bor i glesbygder. En förberedande expertstudie har inom handelsdepartementet gjorts kring dessa frågor, men för att få fram en långsiktig lösning fordras ytterligare utredning, som helst bör ha en bred förankring. Är det möjligt att snabbt påbörja detta utredningsarbete och att samordna det med den nyssnämnda, mera omfattande varudistributionsutredningen?

Herr talman! Jag skall försöka besvara de frågor som herr Lindahl nyss riktade till mig och som rör konsumentupplysning och prisfrågor. Men låt mig innan jag gör det i korthet peka på vissa principiella ting i sammanhanget; Den pågående debatten, som blivit alltmer intensiv, har ibland — det skall jag erkänna — varit förvirrad, för att inte säga förvirrande. Den tyder ändå på att synsättet när det gäller konsumenternas ställning och inflytande i näringsliv och ekonomi är på väg att undergå en radikal förändring. Om jag tolkade herr Gustafson i Göteborg rätt gav han i sitt anförande i går uttryck för sin förståelse för en nyordning. Om han kan räkna med många meningsfränder inom oppositionen, så innebär det såvitt jag kan finna att det har skett en mycket glädjande omsvängning i attityden. Det har inte alltid varit så lätt att hos de borgerliga vinna förståelse för att inte bara konsumentupplysningens organisatoriska resurser utan också konkurrenslagstiftningen behöver anpassas till utvecklingens krav. Men det räcker inte med att bara kräva ökad konsumentupplysning — man måste också klart kunna ange inriktning och ändamålsenliga metoder.

De kunskaperna om konsumenten har vi inte i dag — i varje fall är de högst ofullständiga. I den liberala ekonomiska teorin och förkunnelsen fick man till leda höra att det ytterst var konsumenten som avgjorde produktionens sammansättning och inriktning. Företaget publicerade vad konsumenterna ville ha. Den bild av samhället som presenterades var den renodlade konkurrensens och fria marknadshushållningens system. Det var en bild som inte ens för ett par mansåldrar sedan hade mycket med verklighe ten att göra, i dag knappast någonting alls. Med de snabba förändringar som vårt näringsliv undergår har konsumentens inflytande och möjligheter att påverka fabrikation och distribution försämrats. Strukturförändringarna berör i allt högre grad också varudistributionen och handeln; även det erinrade herr Lindahl om. Koncentrationen och centraliseringen gör det allt svårare för konsumenten att orientera sig. Möjligheterna att erhålla information är bristfälliga. Försäljningsmetoderna blir alltmer raffinerade och skickligt utformade. Med någon överdrift skulle jag nästan våga göra följande påstående: Snarare än att representera den mäktiga drivkraften i vårt ekonomiska system är konsumenten på väg att bli dess värnlösa offer. Vår strävan bör gå ut på att ge konsumenten en rejäl chans att få den makt och det inflytande som han har i den klassiska teorin. Naturligtvis kan vi inte ge konsumenten hans rättmätiga ställning i ekonomin genom att rida spärr mot strukturomvandlingen i näringslivet och än mindre genom att söka vrida utvecklingen tillbaka. Det renodlade konkurrenssamhället skulle vi ändå inte kunna skapa. Det har egentligen, herr talman, bara existerat i andevärlden. Statsmakterna måste inrikta ansträngningarna på att ställa de resurser till förfogande och sätta de vapen i händerna på konsumenterna som gör det möjligt för dem att aktivt påverka priser, varudistribution och produktutveckling. En del har redan gjorts — det erkänner vi väl gärna — i detta syfte. Men åtskilligt, kanske det mesta, återstår. Det finns både plats för och behov av reformer. Den i fjol tillsatta konsumentutredningen har till uppgift att företa en ingående och allsidig granskning av snart sagt hela fältet av konsumentfrågor och den problematik som vi här möter. Den prövar bl.a. frågan om effektivare sam ordning av konsumentupplysningen om varors egenskaper och priser. Nya organisationsformer kan därvid komma i fråga. Vad vi emellertid först behöver är ett underlag för en diskussion om de bärande principerna för effektiva åtgärder på konsumentområdet. Vi måste utforma en progressiv konsumentpolitik som verkligen ställer konsumenten i centrum, och det är inte gjort i en handvändning. Jag har ändå hemställt hos utredningens ordförande att utredningen skall presentera i varje fall ett underlag för viktiga politiska ställningstaganden redan i höst. Nu vill jag övergå till herr Lindahls frågor. Den första gällde, om jag förstod honom rätt, 1963 års konsumentupplysningsutredning. Den remissbehandlas för närvarande, och avsikten är att betänkandet och remissvaren skall överlämnas till den sittande konsumentutredningen för att närmare Övervägas där. Det bör nämnas att förslagen i väsentliga delar innebär rekommendationer till konsumentrådet. Ett samråd mellan den nu arbetande utredningen och konsumentrådet kan därför bli aktuellt.

Den andra frågan som herr Lindahl ställde rörde de resurser som den sittande konsumentutredningen kan behöva för att slutföra sitt uppdrag inom rimlig tid. Jag kan försäkra att utredning ens nu aktuella behov av experter och sekreterare blivit tillgodosett, men det skall villigt erkännas att arbetsuppgiften är mycket stor och delvis svår att lösa, inte minst därför att det på många väsentliga punkter kan krävas ett radikalt nytänkande och en ny syn på de grundläggande förutsättningarna för en effektiv konsumentupplysning. På grund av omfattningen och svårighetsgraden kan utredningsarbetet ta längre tid än vi alla kanske skulle önska. Jag anser det ändå inte uteslutet att det kan visa sig möjligt att för nästa års riksdag lägga fram principförslag till en ny organisation för den statliga konsumentupplysningen, även om de bärande principerna måste diskuteras först, såsom jag redan har understrukit. Redan i direktiven för utredningen har framhållits vikten av att den statliga konsumentupplysningen inte stannar i utvecklingen under den tid utredningen pågår. Härmed är jag kanske inne på herr Lindahls tredje fråga. Jag vill erinra om den verksamhet med lokala konsumentkommittéer i vissa städer som på hösten 1967 togs upp på initiativ av de stora löntagarorganisationerna och den utredning som den socialdemokratiska partistyrelsen gemensamt med Landsorganisationen föranstaltat om. Denna verksamhet har fått ekonomiskt stöd av konsumentrådet, och den innebär ett försök att få till stånd en aktiv medverkan av konsumenterna själva. De är ofta, utanför konsumentkooperationen, inte särskilt väl organiserade. De hittills vunna erfarenheterna är, såvitt jag kan döma, lovande, och ger den = fortsatta — försöksverksamheten grund för samma bedömning, bör man allvarligt överväga att bygga ut verksamheten till riksomfattning. "Det är riktigt som herr Lindahl säger, att en ny varudistributionsutredning håller på att förberedas i handelsdepartementet och att servicekommittén fört fram önskemål om en hushållsinriktad distributionsstudie. På frågan, huruvida detta önskemål kan beaktas vid uppläggningen av varudistributionsutredningen, vill jag svara ett obetingat ja. I själva verket måste de tankar och synpunkter på verkningarna för de enskilda hushållen av butikshandelns koncentration, som anförts av servicekommittén och för övrigt även av det socialdemokratiska kvinnoförbundet och som vidareutvecklats i konsumentutredningens remissvar, bli av stor betydelse för inriktningen av den nya utredning jag inom kort kommer att föranstalta om. Den sludie av frågan om glesbygdens varuförsörjning som gjorts i handelsdepartementet och som herr Lindahl erinrade om var ett första försök att kartlägga några av de väsentligaste faktorerna och att utan anspråk på slutgiltighet skissera åtminstone en temporär lösning. Av detta framgår, som också påpekats, att ytterligare utredning med bredare förankring är nödvändig — jag ger herr Lindahl rätt också i det. Remissvaren på handelsdepartementets studie i frågan håller just nu på att bearbetas, och avsikten är att resultaten skall kunna redovisas inom en nära framtid. Det fortsatta arbetet i glesbygdsfrågan bör, såvitt jag nu kan bedöma, ingå som ett led i den blivande varudistributionsutredningen och skall i varje fall samordnas med denna utredning.

Herr talman! Jag lyssnade med mycket stort intresse till både vad herr Lindahl och handelsminister Lange sade och som visade att dessa talare verkligen tror att det finns förutsättningar ait ge konsumenten den funktion som han bör fylla i en marknadsekonomi inom en ramhushållning. Vi hör annars i den socialistiska debatten från en del håll talesätt om att konsumenten är manipulerad av dunkla krafter och att samhällsutvecklingen har lett till att han inte har någon chans att få sina intres sen bevakade och att marknadsekonomin därför bör ersättas med något slags statlig dirigering. Här utiryckte båda dessa talare en tro på konsumentens möjligheter. Så säger handelsministern att det är glädjande, om man på liberalt håll kan finna förståelse för detta. Ja, vi har ända sedan Bertil Ohlin skrev sin bok »Fri eller dirigerad ekonomi» arbetat just för att ge konsumenten sådana möjligheter. Jag nämnde i går hur jag i mitten på 1950-talet i riksdagen förgäves begärde större anslag till monopolbekämpning. I den motion, som vi väckt i år, har vi föreslagit organisatoriska åtgärder som skall öka konsumentens möjligheter. Vidare har vi föreslagit ökade ekonomiska resurser för konsumentvaruforskning och konsumentupplysning samt för verksamheten i den prisoch kartellnämnd som herr Lindahl är nära knuten till. Jag kan försäkra handelsministern att han kan räkna med en intresserad inställning från vårt håll då det gäller åtgärder i syfte att möjliggöra för konsumenten att hävda sig och spela den roll som är nödvändig för att marknadsekonomin skall fungera.

Herr talman! Jag är glad över det stöd som herr Gustafson i Göteborg nu åter utlovar. Däremot är jag inte lika nöjd med det intresse som dessa frågor tidigare har rönt från folkpartiets sida. Självfallet har man då och då trott sig kunna vinna en del taktiska fördelar med att även på detta område föreslå någon ökning utöver vad regeringen funnit möjligt att begära med hänsyn till det allmänna ekonomiska läget och den avvägning som görs i budgetsammanhang. Men det har inte alltid varit så väl beställt. Jag erinrar mig åtskilliga debatter som jag har haft i denna kam mare, bl.a. med en tidigare ledamot av folkpartiet, nämligen herr Kollberg, som många gånger avstyrkte och talade mot förslagen till skärpningar och till ökade resurser för just denna verksamhet på konsumentområdet.

Jag vill minnas att det inte bara var flera folkpartistiska riksdagsmän som lade ned sin röst, när man skulle ta ställning till denna ganska enkla åtgärd för att få till stånd större effektivitet i lagstiftning, utan det t.o.m. fanns några folkpartister som tillika med många andra borgerliga röstade emot förslaget. När nu herr Gustafson i Göteborg förklarar att han har all förståelse för att vi bör stärka konsumentens ställning i den nuvarande hushållningen hälsar jag det med tillfredsställelse. Om vi från vår sida haft en viss benägenhet att betona att konsumenten är rätt utlämnad i marknadshushållningens samhälle, så har anledningen varit, att andra hänvisat till de utomordentligt goda möjligheter de redan haft.

Herr talman! Jag vill bara begagna tillfället att tacka statsrådet Lange för det svar jag har fått på de av mig framställda frågorna. Det var många ur konsumentsynpunkt glädjande besked som handelsministern hade att lämna. Jag anser för min del att det är mycket positivt, att vi har fått en så livlig debatt angående konsumentens roll i blandekonomins samhälle. En sådan bok, som den Britta Åkerman har gett ut, »Makt åt konsumenten», har verkat som en nyttig injektion i den debatt som pågår inom våra folkrörelser och på olika håll i samhället. En annan studiekurs »Varor på väg», utgiven av Socialdemokratiska kvinnoförbundet och Brevskolan, har ju väckt en mycket stor uppmärksamhet på skilda håll i pressen. Jag tror att här finns ett underlag för en debatt som kan ge många värdefulla synpunkter på den problematik som konsumenten står inför i 1970-talets samhälle. Av handelsministerns svar till mig framgick att konsumentutredningen möjligen kan framlägga vissa delförslag redan instundande höst. Jag hälsar detta med stor tillfredsställelse alldenstund man på så många håll med spänning avvaktar konsumentutredningens resultat. Man förväntar sig ett samlat grepp. Från konsumenthåll har ofta klagats över de ständiga utredningarna, och därför hyser man nu förhoppningen att konsumentutredningen skall få resurser för att på ett radikalt och riktigt sätt kunna gripa sig an de stora problem den är satt att lösa. Jag är medveten om att detta fortsatta utredningsarbete kan ta längre tid än beräknat, men jag hoppas ändå att handelsministern skall lyckas i sin strävan att få fram ett principförslag redan till nästa års riksdag. Jag ber också att få instämma i handelsministerns positiva ord om de 1lokala konsumentkommittéerna. Jag tror att de hittills vunna erfarenheterna är enbart goda och att det finns skäl att tänka sig en fortsatt utbyggnad av dessa kommittéer. Glesbygdens problematik får vi kanske anledning att diskutera vid något annat tillfälle. Det är nog värdefullt om det utredningsarbete som handelsdepartementet börjat kommer att fortsätta. Denna problematik gäller inte bara norrlandskommunerna. Även ett tiotal mil från Stockholm kan uttunningen och nedläggningen av butiker och därmed sammanhängande svårigheter för män niskorna utgöra ett mycket stort problem.

Herr talman! När handelsministern skulle anföra något exempel på en liberal riksdagsledamot som varit negativ till bekämpning av konkurrensbegränsningar tog han fram en ledamot som har lämnat denna kammare, nämligen herr Kollberg. Men det var ett ganska olyckligt val, som visar ett minnesfel hos handelsministern. De motioner som gällde ökade anslag till myndigheterna för bekämpning av monopol och karteller var undertecknade av herr Kollberg och mig, som alltså stod på samma sida, och det var den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten som avslog motionerna. Nu säger herr Lange att han tycker det är bra om han här får förståelse från vårt håll. Inte bara förståelse, herr handelsminister, vi har drivit denna fråga genom motioner år efter år. Och vi har också i år en motion som syftar till att stärka konsumentens ställning och ge honom skydd. I detta sammanhang kanske jag också får ställa en fråga till handelsministern beträffande en sak som jag berörde i går, nämligen konsumenternas bristande skydd gentemot ambulerande bokförsäljare som tvingar på dem kontrakt vilka de inte har någon möjlighet att annullera. Sådana möjligheter finns i USA, i England och i Australien — men inte i Sverige. Är man på den punkten villig att göra något? Slutligen säger herr Lange att det ju kan hända att folkpartiet har drivit denna fråga, men att det har varit av taktiska skäl, medan alla socialdemokratiska framstötar tydligen har gjorts av sakliga skäl. Jag vet inte, om detta skall anses vara ett inslag i en saklig debatt.

Herr talman! Frågan om åtgärder gentemot ambulerande bokhandlare är föremål för övervägande i annan ordning och inom ett annat departement — det kan jag lugna herr Gustafson i Göteborg med. Jag begärde ordet också för att säga att jag är medveten om att när t.ex. den nya konkurrenslagstiftningen, efter den gamla prisregleringslagens upphävande, förelades riksdagen så fick den ett stöd från herr Kollbergs sida och jag förmodar även från herr Gustafsons. Men det är inte lätt att finna exempel på ett lika helhjärtat stöd i riksdagsprotokollen — jag hänvisar herr Gustafson till dem — varje gång förslag om ändringar av lagstiftningen och dess anpassning till utvecklingen framlacsts. Jag gav ett konkret exempel. Herr Gustafson valde att inte kommentera det. Jag hoppas det inte berodde på att också han ställde sig skeptisk mot den lagskärpningen.

Herr talman! I finansplanen visar regeringen en försiktig optimism i fråga om den framtida konjunkturutvecklingen i vårt land. Även om vi nu befinner oss i en konjunkturuppgång, har vi fortfarande höga arbetslöshetssiffror som inger oro för trygghet och sysselsättning. I vissa norrlandslän är arbetslösheten till och med större i år än som framgått av fjolårets toppnotering. Cirka 40 procent av alla arbetslösa finns i Norrland, vilket skapar en känsla av otrygghet även för framtiden. Gävleborgs län tillhör de norrlandslän där arbetslösheten är större i år än den var vid motsvarande tidpunkt i fjol. I januari 1968 redovisades 3317 arbetslösa mot 3 424 i år, och vissa regioner inom länet är synnerligen hårt drabbade. Inom ljusdalsregionen var vid räkningstillfället i januari 1969 492 personer arbetslösa, vilket är den högsta sfifra som noterats vid arbetsförmedlingen under de senaste sex åren. Denna siffra bör dessutom ses mot bakgrunden av den kraftiga utflyttning som skett från regionen. Under åren 1961—1967 minskade folkmängden med 3027 personer, vilket antal under fjolåret steg med ytterligare 573. Av länets befolkningsminskning under fjolåret svarar ljusdalsregionen för i det närmaste 75 procent. Det är en utomordentligt allvarlig situation som bristen på arbetstillfällen inom länet har skapat, framför allt inom ljusdalsregionen. När regeringen nu bedömer läget så att en konjunkturförbättring är på väg får man livligt hoppas att denna inte bara kommer att gälla tidigare »heta» områden i vårt land utan också får påtagliga och positiva verkningar i norrlandslänen, som för närvarande är värst drabbade. Enbart konjunkturuppgången torde inte heiler kunna rädda situationen, utan den måste följas av industriella utbyggnader och stimulans av statsmakterna i förening med ökade lokaliseringspolitiska insatser. Ljusdalsregionen har regeringens ord på att den är en av de tio regioner i Norrland där regeringen är beredd att göra särskilda insatser för att säkra den långsiktiga tryggheten till sysselsättning och inkomster för människorna därstädes. De insatserna måste emellertid göras nu, innan befolkningsminskningen gått så långt att servicenäringarna försvunnit, ty sedan blir det nästan omöjligt att reparera skadan. Även i Gästrikland är arbetslösheten ovanligt stor. Enbart i Gävle stad är antalet arbetslösa något över 1 000 personer, vilket på sitt sätt är ganska ovanligt när det gäller den södra 'delen av länet, där förhållandena är bättre än i Hälsingland. Sedan vill jag också ta upp en annan fråga som har dagsaktualitet. Medan ungdomskadrarna uttunnas alltmer i landsorten brottas storstadsregionerna med svåra ungdomsproblem. Jag vill inte rikta någon kritik mot ungdomen i allmänhet, men vi har oroande inslag i dagens ungdomsvärld, vilka tar sig uttryck i narkotikabruk, våld och brutalitet. Jag vill inte heller påstå att de ungdomar som är inblandade i sådana sammanhang ensamma bär skulden till det som sker. Det är inte så lätt att vara ung i dagens överflödssamhälle, där frestelserna och utbuden är långt större än någon gång tidigare. Knarklangarna är som regel inga ungdomar. Våldet, såsom det presenteras genom press, film och TV, produceras som regel inte heller av ungdomen, men ungdomen är ändå den grupp som kanske lättast påverkas av sådan öppen propaganda. Man kan finna åtskilliga exempel på brott och våld i dagens ungdomsvärld, där ungdomar inspireras till sådana handlingar av våra massmedia. I flera fall har TV angivits som en perfekt inlärningsstudie. Allt fler människor ansluter sig till den uppfattningen att TV visar program, som ger en vrångbild av samhället och bidrar till att brutalisera ungdomsvärlden. Till och med i regeringskretsen börjar man bli oroad. Försvarsministern har ju helt nyligen uttryckt farhågor i denna riktning. Hur mycket svenska folket än underkänner dylika program och programinslag förefaller det inte finnas någon väg till förbättring. Visserligen åligger det radionämnden att övervaka att avtalet mellan staten och Sveriges Radio beträffande programverksamheten iakttas, men det är ytterst sällan som en anmälan till radionämnden föranleder någon anmärkning och än mindre någon åtgärd. Bestämmelserna i avtalets 6 § om att kulturoch samhällsinformation skall ges i lämplig form och i 7 8 om att programmen skall skänka god förströelse och underhållning tolkar radionämnden som att programmen måste hållas mycket allmänna och att det rör sig om svårbedömbara smakfrågor. Det är allt man där har att säga på denna punkt. Mot bakgrund av «dessa ståndpunktstaganden är det inte så underligt att man i radionämndens berättelse för 1968 kan läsa följande: »Under året har flera gånger uppkommit fråga huruvida underhållningsprogram med hänsyn till sin kvalitet kunde anses strida mot Sveriges Radios avtal med staten. Radionämnden har uttalat, att brott mot avtalets regler om programmens estetiska halt kan föreligga endast i mera uppenbara fall men att formuleringen god förströelse och underhållning i 7 8 i avtalet dock innebär att avtalet ställer vissa kvalitativa krav på underhållningsprogram. Nämnden anser sig ha att övervaka att dessa minimikrav upprätthålls men kan inte sträcka sin granskning därutöver. Radionämnden har inte i något fall funnit ett underhållningsprogram på grund av dess allmänna kvalitet strida mot nämnda bestämmelse i avtalet.» Jag betvivlar, herr talman, att ett sådant konstaterande stämmer med svenska folkets uppfattning i dessa frågor. I annat sammanhang talar radionämnden om att man inte får låta programkvaliteten dikteras av de allra enklaste tyckena. Vad menar man med enklaste tyckena? Avser radionämnden därmed de 177 anmälningar som inkommit från allmänheten under 1968 med anmärkning mot program? Av 19 beslut utmynnar endast två i anmärkning. I 104 ärenden har nämnden funnit anmärkning vara obefogad. Endast två frågor om anmärkning har nämnden upptagit på eget initiativ. Vilka dessa frågor är framgår inte av redogörelsen. Det har, herr talman, riktats kritik mot det sätt på vilket pressens opinionsnämnd fungerar, och i riksdagen har väckts motioner om tillsättande av en av riksdagen vald pressombudsman som skulle handha de pressetiska frågorna. Trots att pressens opinionsnämnd är tidningarnas eget organ synes den ha fungerat vida bättre ur allmänhetens synpunkt än radionämnden. Med anledning av cirka 50 anmälningar mot dagstidningar under 1968 har opinionsnämnden avkunnat 35 fällande domar med klander mot tidningarna. Tre anmälningar av fyra leder alltså till fällande dom. Det har också visat sig att tidningar som drabbas av en fällande dom reagerar, och domen publiceras både i den dömda tidningen och i övriga tidningar. Jag tror att det vore skäl i att radionämnden valdes av riksdagen och att den finge lämna en redogörelse för sin verksamhet — lik justitieombudsmännens ämbetsberättelse — som granskades av riksdagen. Så som radionämnden nu fungerar kan vi lika gärna avskaffa den och på så sätt åtminstone bespara allmänheten besväret att skriva anmälningar mot program som ändå inte leder till någon åtgärd. Jag vill också påpeka att radioutredningen uttalade sig ganska bestämt i fråga om de estetiska kraven på programmen. Det heter att »i den goda smakens namn bör någon form av estetisk slaggutrensning förekomma. Därtill bör man vid den allmänna avvägningen inom detta område eftersträva att föra fram det till form och innehåll bättre godset.

Trots radionämndens blygsamma tillvaro visar trenden att antalet anmälningar i radionämnden mot programmen ständigt ökar. År 1965 var antalet 34. år 1966 utgjorde antalet 51, och år 1967 var det 91. år 1968 steg siffran till 177.

Herr talman! Planeringsfrågorna har under senare år stått i centrum för debatten. Det talas mycket om behovet av medinflytande i planeringsprocessen. Det talas också om konsumentupplysning; den frågan har vi hört en del om tidigare i kväll. Då är det skada att det av politiker och andra ofta använda uttrycket riksplanering fortfarande är så diffust. Därför vill jag som mitt tema i den nu pågående redovisningen av olika intressen ta upp några planproblem. Jag har inte som herr Lindahl haft möjlighet att beställa hit något statsråd och får fördenskull lov att redogöra litet mera i detalj för vad som har hänt på detta område. I statsverkspropositionen år 1967 talas det för första gången om någonting som kan kallas en riksplanering. Där står att man inom kommunikationsdepartementet som ett led i en strävan att förbättra samhällsplaneringen har inlett ett arbete för en Ööversiktlig planering i fråga om markanvändning. Vi möter detta uttryck också något senare under året. I en proposition från departementet begärdes anslag för ett ökat antal experter som skulle ägna sig åt detta arbete. I 1968 års statsverksproposition säger man att ett försöksarbete bedrivs inom departementet som förberedelse för ett arbete, som skall gälla probleminventering och tekniska metodstudier. Det begärs 400 000 kronor ytterligare för experter. I årets statsverksproposition heter det att ett arbete pågår som skall ta form av en fysisk riksplan. Första etappen är klar. Den avser en probleminventering och metodikstudier. Därefter skall informationer insamlas, och så småningom skall allmänna riktlinjer ges i form av en skiss till en riksplan till ledning för handlande i markanvändningsfrågor. I den proposition där inrättandet av planverket föreslogs år 1967 hette det att intensiva studier pågick, att det förelåg behov av en riksöversikt samt att man sökte administrativa former och utredde hur man möjligen skulle ändra lagstiftningen. När den propositionen behandlades i riksdagen, var jag med och diskuterade med statsrådet Palme, och jag varnade honom då för det tillvägagångssätt som han tydligen var beredd att tillämpa och som hans efterträdare också har tillämpat, nämligen att bedriva arbetet bakom slutna dörrar i departementet. Herr Palme hade någon tid dessförinnan medverkat i en diskussion, som jag hade tillfälle att följa, med lord C. P. Snow, författaren till boken om de två kulturerna. Diskussionen handlade just om experter och lekmän, och herr Palme förklarade att man bör akta sig för att lita på en expert. Man måste ställa experter mot varandra, och de politiska besluten måste sedan fattas med hjälp av den värdering man gör av de olika experternas framställning. Jag varnade därför herr Palme inte bara för att anlita endast en expert utan även för att förlita sig på flera experter som tillsammans bildade en arbetsgrupp inom ett departement. Inte heller i det senare fallet finns möjlighet att ställa en Cexpertis mot en annan. Jag rådde statsrådet Palme att endast till en början låta det vara ordnat på det sättet, men det fortsätter nu likadant på tredje eller fjärde året. Statsrådet framhöll i vår diskussion att det självklart är en politisk uppgift att utvärdera de olika alternativ som kan komma fram. Han sade vidare att det är bråttom, att han skulle öppna dörrarna och redovisa men att man inom departementet måste få tid att tänka. Det tänkandet fortsätter alltså nu på tredje eller fjärde året. I bygglagutredningens direktiv — det nästa dokument som jag har funnit behandla riksplaneringen — framgår det indirekt av ordalydelsen att utredningen inte skall ta upp frågan om en lagstiftning angående riksplanen utan utgå från att en sådan finns. När det tillsätts en stor utredning om de planinstitut som skall finnas, är det kanske inte riktigt vad man hade väntat att det skall utredas på annat håll — men fortfarande inom departementet — hur riksplaneringen skall fungera. I samband med bygglagutredningens arbete har man vidare kommit underfund med att man nu är inne på den andra etappen, i vilken man skall göra en skiss till en riksplan. Det är mycket mer än vad statsrådet Palme från början talade om. Nåväl, dessa fakta kan vara bekanta för riksdagens ledamöter genom vad som har stått i propositioner och andra offentliga handlingar. Vi har fått några ytterligare upplysningar genom statssekreterare Petersons anförande vid en naturvårdskonferens i höstas. Av detta framgår också att man håller på med att skapa en riksplanering, som skall redovisas med en huvudkarta, specialkartor, tabeller, text o. s. v. och skall ligga till grund för de regionala och andra översiktsplaner, vilka kan komma till stånd i andra sammanhang. Det är dessutom ganska bekant — det har sipprat ut och väl också stått i tidningarna — att riksplaneringsgruppen har konsulterats vid avgörandet om Väröbacka och i de diskussioner som förts angående lokalisering av kärnkraftverk i stockholmsregionen. Man vet emellertid ingenting om vilka alternativ som har förelegat. Det har varit en helt intern diskussion, vilket inte kan anses tillfredsställande i ett läge där man överallt talar om att det skall vara insyn i planeringen och demokratiskt medinflytande. Av utredningar som kommit från planverket framgår att detta verk genom departementet fått särskilda medel för att utföra en del översiktliga planeringsuppgifter av landsdelskaraktär; det finns ett uppdrag för västra Sverige, ett för södra Sverige och ett för mälar—hjälmarområdet. Av inledningen till mälar—hjälmarutredningen framgår att det råder oklarhet i fråga om huvudmannaskap, mål, metoder o.s.v. Man famlar i fåvitsko och känner sig litet osäker eftersom man vet att det finns en högre makt inom departementet som håller på med liknande och övergripande uppgifter, och man har kanske inte den rätta kontakten med departementet. Denna mycket kortfattade redovisning, som jag har plockat ihop från olika offentliga akter, vilka dock inte alla är bekanta för riksdagen, visar att läget är ganska otillfredsställande. Däremot måste man säga att den redovisning, som förre inrikesministern lämnade innan han frånträdde sitt ämbete, beträffande den lokaliseringspolitiska utvecklingsplaneringen — vilken flera talare tidigare i dag har berört — är föredömlig. Jag är inte särskilt imponerad av planeringsmomentet i Länsplanering 67. Planeringarna borde hellre kallas prognoser, och man borde haft klart för sig, vilket jag sagt tidigare i en interpellationsdebatt, att dessa prognoöser är farliga eftersom de är styran de. De är inte sådana som man använder för att sedan fortsätta direkt med planeringsåtgärder i avsikt att vända på prognoser eller få andra resultat. Den redovisning som har gjorts ger i alla fall en intressant överblick över hur man ser på utvecklingen inom kommunblocken och de olika länen. Där får man alltså fram ett underlag som gör det möjligt att gå vidare med direkta åtgärder, som kanske kan vända negativa utvecklingsriktningar uppåt och kan åstadkomma en fördelning över landet inte bara av befolkningen utan också av resurserna i olika avseenden. Inrikesministern talar om olika styrande medel, om bostadsbyggnadskvoter, om offentlig verksamhet som kan lokaliseras, om statliga och halvstatliga företagslokaliseringar. Han nämner att man kan tänka sig att ge lokaliseringsbidrag till statsägda företag om så skulle anses motiverat. Över huvud taget verkar han intresserad av att också göra någonting åt detta. Det skulle verkligen kunna bli en planering och inte bara en prognos vid opåverkade förhållanden. Den del av inrikesministerns redovisning som mött det största intresset är de storstadsalternativ han framför; flera av kammarens ledamöter har ju i debatten gett uppslag beträffande andra alternativ till koncentrationer. Men fortfarande säger inrikesministern, och det är väl riktigt, att kunskaperna är ofullständiga. Jag ser därför med tillfredsställelse att man avser att offentliggöra övervägandena inom den särskilda expertgruppen för regionala utredningar — ERU, som den kallas. Tydligen skall det ske i år. Man skulle på det sättet få större möjligheter att bedöma dessa frågor, som inte är så lätta att klara och som alldeles säkert fordrar insatser inte minst från statligt håll, även om kommuner, landsting och näringsliv måste medverka och anpassa sig efter de resultat som kommer fram. Man kan väl här tala om ett den avgående inrikesministerns testamente, och jag tycker det är trevligt att han fått göra det när han nu slutar. Det är en rejäl redovisning av hur han har tänkt sig uppläggningen, även om man inte kan vara riktigt nöjd i alla avseenden med genomförandet; jag skulle för övrigt tro att man inom departementet nu tycker att man var litet hastigt framme när man satte igång länsplanering 67. Herr Antonsson tog upp dessa frågor i sitt tidigare anförande i dag — eller det kanske rentav var i går; remissdebatter består av långa dagar och korta nätter, så det är litet svårt att veta om något sades den ena eller den andra dagen. Han antydde att det fanns tecken på en ändrad inriktning av den regionala utvecklingen av lokaliseringspolitiken. Jag kan gå med på en annan slutsats han drog. Han vill arbeta för ett decentraliserat samhälle så långt det är socialt försvarbart. Man kan fundera på vad som är socialt försvarbart eller inte, men jag tycker att man med denna utgångspunkt skulle kunna komma en bit på väg. Jag är beredd att diskutera dessa frågor med utgångspunkt från vilka insatser man skall göra från det allmänna för att upprätthålla ett decentraliserat samhälle. Men det kan hända att jag inte kan gå lika långt som herr Antonsson. Han trodde att decentraliseringen skulle främjas om man genomförde länsdemokratiutredningens propåer. Jag vill på en gång säga att jag inte tror det. Vi har samhällsplanering på olika nivåer i vårt land. Vi har statlig samhällsplanering, landstingens samhällsplanering och kommunernas samhällsplanering. Den statliga samhällsplanetingen sker centralt men också regionalt genom länsstyrelser och andra regionala statliga organ, som vi har ganska mycket av. Sverige är ovanligt decentraliserat beträffande statsverksamheten. Det finns väl inga länder — Finland kunde man möjligen jämföra med — som har så decentraliserad statsfunktion som Sverige. Detta vill man nu avskaffa genom att ge landstingen en del uppgifter. Men många av de statliga uppgifter som nu är decentraliserade kan inte lämnas till landstingen. Staten är stark, landstingen är starka med de uppgifter de har och kan bli starkare med ytterligare uppgifter. Jag är på det klara med att de bör ha större uppgifter. Men när det gäller samhällsplaneringen, som jag nu talar om, tror jag att de inte bör ha så mycket att beställa. Jag vill citera vad finansministern sade i sitt anförande i går i samband med frågan hur man skall fördela ansvaret mellan olika allmänna organ — stat, landsting och kommuner — beträffande olika uppgifter: »Den som betalar kalaset skall också ha ansvaret och beslutanderätten.» Tar landstingen hand om samhällsplaneringen, skall de alltså betala vad det kostar att genomföra den. Det går inte att ha planeringen på en nivå och genomförandet på en annan. Vissa delar av planeringen kan givetvis flyttas upp till landstingen, men genomförandet skall handhas av den instans som planerar. Om landstingen funderar litet över vad detta kan innebära, tror jag att de kommer att dra sig för det hela, eftersom det kommer att kosta en hel del. Herr Antonsson gjorde det inte, men det finns andra som har antytt att de förslag som länsdemokratiutredningen kan komma att framlägga skulle vara ett alternativ till kommunindelningsreformen. En sådan tanke tror jag att man omedelbart skall slå ur hågen. Kommunindelningen har redan påbörjats; en del av blocken är färdigbildade och andra ligger i startgroparna. Det görs gällande att kommunerna i alla fall blir för små. Ja, för vissa uppgifter är länen för små och i vissa avseenden utgör till och med riket en för liten »region». Ett av geografernas huvudbud är att varje verksamhet kräver sin region. Daghemmet har sin re gion, mellanstadiet sin, gymnasiet sin, vattenförsörjningen sin, o.s.v. Hur vi än bär oss åt, kommer vi i vissa fall utanför kommunerna eller länen. Ingen region kan ansvara för alla uppgifter. Denna anmärkning mot strävandena att göra kommunerna starkare och få dem lämpliga som planeringsenheter står sig inte, eftersom länen inte heller i alla avseenden räcker till. Uttalandet av finansministern kan också belysa den ringa framgång som regionplaneringen här i landet har fått. I detta fall är det ett organ, tillsatt av de medverkande kommunerna — ett kommunalförbund — som planerar för mer än en kommun. Men detta organ har ingenting med genomförandet att göra. Därför har regionplaneringen blivit som den har blivit. Man har följt en annan linje i Skåne, där man bildat kommunalförbund som skall handha både planeringen och genomförandet av åtgärderna. Det är alltså inte tal om att landstinget i Malmöhus län skall sköta planering och genomförande, utan det är kommunalförbund som gör det. Därigenom har man åstadkommit en planering på kommunal nivå. Eftersom länsdemokratifrågorna diskuterats så mycket och eftersom det är så många som försöker fly undan kommunindelningsreformen i tron att länsdemokratiutredningen skall kunna föreslå ett bättre alternativ bl.a. för samhällsplaneringen tyckte jag att jag borde ta upp detta. Jag beklagar att riksplaneringen inte alls har redovisats på samma sätt som inrikesministern har låtit redovisa den ekonomiska planeringen. Avsikten är tydligen att riksplaneringen under åtminstone ett par år skall ligga förborgad inom departementet. Jag beklagar detta bl.a. av den anledningen att den planering som initierades av inrikesdepartementet hänger ihop med markplaneringen. Man kan ju inte syssla med ekonomisk investeringsplanering utan att ha markdispositionerna klara för sig. Dessutom är det väl svårt att låta experter handha planeringen när beslut i frågan sedan skall fattas av politiska organ. Departementschefen Palme uttalade på sin tid — och det är ju alldeles självklart — att det inte, då dessa beslut skall fattas, är särskilt psykologiskt att det finns en färdig plan som har departementets stämpel. Man kan ju inte här förfara som man på senare år har gjort med promemorierna från departementen: en tjänsteman från departementet har skickat ut den utan att departementschefen tagit ställning och remissinstanserna har fått välja mellan olika alternativ. Man kan väl knappast göra så när det gäller ett så stort arbete som riksplaneringsskissen. Jag är verkligen orolig för att man plötsligt skall få sig förelagd en sådan skiss. Jag hade tänkt vidga mina funderingar till att omfatta ett nordiskt sammanhang, men herr Adamsson har läst samma artikel som jag av Guttorm Hansen. Därför vill jag bara påminna om att det finns ett nordiskt perspektiv på detta. Vi har Örestadsområdet, Idefjordsområdet, Nordkalotten m.fl. områden som behöver tas med i en gemensam planering. Folkpartiet har i sin motion om ekonomisk planering framhållit dessa frågor. Man har talat om behovet av en statlig översiktsplan, men man är också på det klara med att den måste anpassas till de beslutsformer som finns och till de organ som har kompetens att besluta i olika sammanhang. Man har sagt att exempel som Väröbacka, Vindelälven, kärnkraftverk o.s.v. bevisar hur svårt det är att ta ställning i enstaka fall utan att ha klart för sig sammanhanget. Den ene experten säger si och den andre så. Vi borde nu ha tillräckligt underlag, och riksplaneringsgruppen har tydligen blivit konsulterad i dessa frågor, men allmänheten och riksdagsmännen vet platt intet. Folkpartiets motion går ut på att man för de översiktliga frågorna av riks karaktär skall tillsätta en parlamentarisk utredning. Vi finner det naturligt att man gör så. I motionen ifrågasätter man också om inte riksdagen i detta sammanhang borde inrätta ett särskilt utskott för att bedöma de uppgifter av planeringskaraktär som behandlas inom olika departement. Vi har ju fått en redovisning från inrikesministern om den regionala utvecklingsplaneringen, och vi har riksplaneringen framför oss. Vad jag nu sagt var huvudanledningen till mitt anförande. Jag kan dock inte underlåta att göra ett tillägg. Det är mera avsett för kammarens protokoll och möjligen till kammarens muntration. Statsministern rådde oss i dag att läsa finansplanen för att riktigt förstå vad det socialdemokratiska partiet och regeringen har uträttat och tänker uträtta. Jag har naturligtvis gjort detta. Jag har läst den tidigare — inte varje rad men sådant som intresserar mig, och till detta hör kommunernas investeringar. Där finner jag att finansdepartementet har fallit i den grop man själv har grävt med det fikonspråk som används i vissa sammanhang. Jag citerar från sid. 118 i den preliminära nationalbudgeten, och de närvarande bör höra noga på ty detta är svårt att fatta. Där står det: »Kommunernas negativa finansiella sparande under 1968 skulle ytterligare försvagas». Man skulle alltså försvaga ett negativt finansiellt sparande. Det skulle alltså bli bättre med sparandet! Men avsikten är att det negativa sparandet skall fortsätta. Man behöver låna ytterligare en halv miljard kronor. Detta uttrycks i klartext några sidor längre fram där det står: »För 1969 beräknas upplåningsbehovet öka med omkring en halv miljard kronor till följd av att utgifterna stiger snabbare än inkomsterna.» Detta är klartext, och det förstår vi alla, men jag tror att man inom finansdepartementet inte riktigt har förstått innebörden i sin egen skrivning.

Herr talman! Först vill jag gärna fortsätta den konsumentpolitiska dehatt, som startades av herr Lindahl i form av en beställningsverksamhet som jag tror på oss i kammaren verkade misstänkt skräddarsydd. Jag skulle vilja syna några av de åsikter som fördes fram i sömmarna. Statsrådet Lange sade att konsumenten i stället för att ha varit produktio nens drivkraft blivit dess offer. Det skulle vara lämpligt om de svenska konsumenterna i dag kunde av statsrådet få en utförlig förklaring till att de blivit produktionens offer. Det är likväl riktigt att konsumentens situation i och med det växande varuutbudet blir svårare och svårare när det gäller att klara valet. Men vad som skiljer den socialdemokratiska konsumentpolitiken från moderata samlingspartiets är inte frågan om konsumentens ställning skall stärkas eller inte utan på vad sätt den skall stärkas. Vi är på det klara med att en ökad och vidgad konsumentupplysning är nödvändig. Mot det står statsrådet Langes ord, när han säger att det inte räcker med ökad konsumentupplysning. Jag förstår att statsrådet har blivit litet nervös på grund av de betänkanden och utredningsresultat som har lagts fram under årens lopp. Den sista och här omtalade utredningen är den trettonde. Det tolfte betänkandet, nämligen konsumentupplysningskommitténs <betänkande, lades fram alldeles nyligen. Statsrådet Lange är antagligen inte nöjd med det betänkandet, och jag ber att få citera vad kommittén säger om konsumentupplysning: »Det kan diskuteras huruvida upplysningen sker effektivast, när den riktas till den slutlige konsumenten eller när den går via opinionsledare i olika samhällsgrupper. Kommittén är av den uppfattningen att upplysningen i första hand skall inriktas på den enskilde konsumenten, men att opinionsledare av olika slag i dagens läge givetvis har en viktig hjälpfunktion.» De åsikter som den kommittén förde fram ligger med all säkerhet inte i linje med de synpunkter som fördes fram såväl av herr Lindahl som av statsrådet Lange. Jag har läst direktiven till den nya utredningen, och det går inte att komma ifrån att vad man vill ha fram är en statlig dirigering av tyckandet, en form av »rikstyckare», som genom att klara urvalet skall kunna påverka produktionen och på det sättet hjälpa konsumenterna. Emellertid talade herr Lindahl om att konsumentpolitik är en jämlikhetsfråga. Jag undrar inom vilket annat politiskt fält man kan klara jämlikhetsproblemen genom att sätta en grupp människor som förmyndare för andra. Det är vad man gör, när man vill undervärdera konsumentens möjligheter att tillägna sig den kunskap som är nödvändig för att klara situationen som konsument i ett alltmer växande samhälle. Jag vill också säga några ord med anledning av herr Lindahls anförande, eftersom han sade någonting som gjorde mig ganska förvånad. Han varnade oss för att sprida föreställningar om prishöjningarnas ofrånkomlighet och lämnade en sympatisk och riktig redogörelse för den måttliga prishöjning som vi varit utsatta för under det senaste året. Men herr Lindahl glömde bort att det finns två områden där prishöjningarna har varit alldeles abnormt stora, nämligen post och telefon. Här rör det sig inte om tvåprocentiga höjningar, och det må stå konsumenterna fritt att tycka att det är fråga om klara och — så anser många — orättvisa statliga prisförhöjningar. Man talar om behovsanalys och tror att hela konsumentpolitiken skall kunna klaras på det sättet. Herr Lindahl sade att priset bara är en faktor och att vi har prisoch kartellnämnden, varigenom konsumenterna skall kunna påverka prisutvecklingen. Det är emellertid mycket farligt om de andra faktorerna glöms bort, nämligen kvalitet och service. Vi i moderata samlingspartiet, som vill hävda den fria konkurrensen och konsumenternas möjlighet att välja, vidhåller att det är samspelet mellan dessa tre olika faktorer som till sist blir avgörande för konsumentens val. Där går det inte längre med några »rikstyckare», eftersom kra ven på service och kvalitet är varierande och måste få vara det. Herr talman! Jag är övertygad om att detta inte är den sista konsumentdebatten i denna kammare. Herr Lindahl ställde en fråga till handelsministern som i högsta grad var beställd, nämligen när den nya utredningen beräknas vara klar med sitt arbete. Jag har ett pressmeddelande från den 14 november 1968 som omtalar att handelsministern yttrat att utredningen skall söka fullborda denna del av sitt arbete, åtminstone i dess huvuddrag, i god tid före de viktiga politiska ställningstaganden som kommer att göras hösten 1969. Det gäller här den socialdemokratiska partikongressen, Jag har också erfarit att utredningen under veckan har bestämt att man skall träffas två dagar var fjortonde dag i fortsättningen för att absolut säkert hinna med arbetet. Det var väl detta som statsrådet syftade på med sin förklaring till herr Lindahl att resurser kommer att ställas till utredningens förfogande. Jag hade, herr talman, egentligen inte alls tänkt att ta upp några konsumentpolitiska espekter i mitt anförande. Jag skall kanske inte heller säga så mycket i den fråga som jag från början tänkt beröra mera utförligt och som ligger mig mycket nära, nämligen frågan om vår u-landspolitik och vår biståndsverksamhet. Om man jämför med tidigare remissdebatter har i denna debatt, vågar jag säga, talats mycket litet om vårt ansvar över gränserna. Det må vara mig tillåtet att göra det. När man läser en statsverksproposition är det väl ändå två avsnitt som är mera fascinerande, om jag får använda det ordet, än andra. Det är finansplanen med de stora ekonomiska linjerna, och det är tredje huvudtiteln. Gemensamt för dessa båda avsnitt är att de mycket starkt framhäver vårt internationella beroende och att detta beroendeförhållande ökar år från år. Därmed ökar också vårt internationella ansvarstagande. När det gäller biståndsverksamheten har vi tagit sikte på enprocentsmålet och fört det framför oss som ett standar. Det skulle vi hylla. Vad skulle det bli sedan? Vi har från moderata samlingspartiet fört fram krav på en vidare planläggning av vårt svenska biståndsarbete, så att vi inte kommer i den situation, som många av de internationella organisationerna i dag har hamnat i, nämligen att man har medel men upptäcker att administrationen inte räcker till. Jag vill härvidlag erinra om den Jacksonska utredningen när det gäller utvecklingsarbetet. Det är med tillfredsställelse jag ser att SIDA i år för första gången under rubriken Information i sin anslagsframställning aviserar att man kommer att göra en effektivitetsbedömning. Jag tror att både en effektivitetsbedömning och en planläggning av det fortsatta arbetet är inte bara nödvändiga utan också väl sammanbundna med varandra. Utan en effektivitetsbedömning kan man inte göra en framtidsplanering. Jag vill också säga att vid en sådan resultatbedömning skall man inte enbart bedöma varje projekt för sig, utan den bör omfatta alla former av bistånd som ges.

Jag erinrar också med tillfredsställelse om den ökade generositeten från enskilda organisationer och från missionen i vad gäller biståndsverksamhet. Men visst finns det anledning att kritisera de internationella organen. Herr Holmberg tog här i dag upp möjligheterna att i någon mån, åtminstone kort siktigt, klara av Nordeks jordbrukspolitiska bekymmer genom att anlita World Food Program. Den organisationen var mycket svår att få i gång. Jordbrukspolitiska samarbetssträvanden tycks vara svårare än alla andra. Det var USA, med ett stort överskott av livsmedel, som insisterade på att ett organ skulle skapas med uppgift att föra över överskottslivsmedel till länder som hade behov därav. World Food Program har kommit i gång, och efter vad jag förstår finns det möjlighet för organisationen att ta emot livsmedel. Det finns klart utarbetade regler. Organisationen kommer icke att konkurrera, får icke konkurrera och vill icke konkurrera med den fria livsmedelsmarknaden och livsmedelsdistributionen. — Livsmedlen får bara användas i akuta nödsituationer, till bespisning vid internatundervisning och där de främjar social och ekonomisk utveckling. Det visar sig att man där kan ta hand om både mejeriprodukter och spannmål, och jag tror att det förslag som herr Holmberg förde fram är en realistisk väg att gå. Ty — om jag får sluta med att vara litet skämtsam — det vore väl sorgligt om danska grisar skulle stå i vägen för en nordisk ekonomisk tullunion.

Herr talman! Enligt Förenta nationernas förklaring om de mänskliga rättigheterna är alla människor lika; i praktiken är dock — enligt psykologen Orwell — en del mera lika. Det var väl också för att försöka förverkliga dessa teser som man i läroplanerna för grundskolan och gymnasiet skrev målsättningen att genom en starkt individualiserad undervisning utveckla barnen och ungdomarna till tänkande och harmoniska människor. Det är en ambitiös målsättning, men dagens arbetssituation i skolan är sådan att den ingalunda främjar en lugn studiegång som också är karaktärsdanande. Ett av de medel som man ansåg skulle minska riskerna för negativa verkningar i form av stress och snedvridning av skolarbetets utformning var en övergång från absoluta till relativa betyg. Detta system skulle också påskynda demokratiseringsprocessen i skolan. Men såväl lärare som elever och föräldrar känner sig ännu osäkra inför denna betygssättning. I skoldebatterna här i riksdagen lovade departementschefen såväl 1967 som 1968 att noggranna instruktioner skulle utgå till alla parter, men ännu har dessa instruktioner inte kommit någon till handa. Ännu höstterminen 1968 kunde t.ex. läraren i en skola efter instruktioner från sin skolledare beklaga att en elev går i klass A i stället för i klass B. Det är nämligen duktigare elever i klass A, och läraren måste hålla klassens kurva, varför eleven får sämre betyg än om han hade gått i klass B. Det kan också hända att en elev förbättrar sina resultat betydligt och får höjt betyg på bekostnad av en annan elev i samma klass. Det är sådana fall som lärarna borde få information om. I en skola där man haft standardprov, som fastställt klasspoängen, kan en lärare om skolan är tillräckligt stor för att ha en betygsskala jämförbar med hela rikets bli tvungen att — utan att egentligen vilja det — sänka ett betyg för att få höja ett annat. Annars hade nämligen medelbetyget i klassen blivit för högt. En sådan åtgärd kan betyda katastrof för den elev som drabbas. Betygen är ju fortfarande i sig själva av absolut värde, eftersom de tjänar som urvalsinstrument för högre studier. Man har misslyckats med att infria de relativa betygens målsättning. Vi har fortfarande en urvalsskola. Det går knappast en vecka av skollovet i grundskolans högstadium eller i gymnasiet utan att eleverna påminns om detta genom skrivningar och förhör. I gymnasiet skulle skrivningarna avdramatiseras. I stället för heldagsskrivningar på maximalt fem timmar har man därför nu satt in halvdagsskrivningar med lek tioner inlagda före eller efter. Eleverna kan därför få sju å åtta timmar i skolan på en dag. Eftersom betyget som vanligt är beroende av skrivresultatet, känner sig eleven då ännu mer stressad. Centralskrivningarnas resultat skall bestämma klassens standard. Det kan dock förekomma att en lärare förklarar sig inte kunna ändra de enskilda elevernas betyg förrän han sett hur de klarat centralskrivningarna — återigen ett bevis på dålig information. Det som vi trodde att den nya skolan skulle befria oss ifrån, nämligen konkurrensen om betyg, har i stället skärpts i vårt utbildningssamhälle. Stressen har blivit värre än någonsin förr. Vid samtal med elever i några gymnasieklasser kom det t.ex. fram att de flesta använde lugnande medel före skrivningar och förhör och att de hade för vana att sova på sömnmedel. Är detta möjligen inkörsporten till tablettoch narkotikamissbruk? Om det behövs stimulans eller lugnande medel i skolmiljön, är det inte så märkvärdigt om ungdomarna sedan fortsätter med centralstimulerande medel på fritiden i gänget, där andan kan vara nog så hård. Elevvården i skolorna är, som folkpartiet flera gånger påpekat, av mycket ojämn standard på grund av personalbrist och i många fall otillräckliga kommunala resurser. Statsbidrag utgår varken till skolpsykolog, skolkurator, skolläkare eller skolsköterska. Fortfarande saknar i dag många kommuner skolpsykologer. I dagens stressade skola måste man satsa lika hårt på den psykiska hälsovården som på den fysiska. Skolpsykologen skall inte bara vidta åtgärder för elever med anpassningssvårigheter utan är också till god hjälp för lärare och övrig skolpersonal och kan få till stånd gott samarbete mellan skolans värld och föräldrarna. Skoldemokrati är ett i dag ofta använt ord. Alla anser att skoldemokrati är bra. Många reformer är genomförda men ändå klaffar det inte på något sätt. Man måste sluta med att beskriva frågan om skoldemokrati som en maktkamp mellan lärare och elever. Betyg, närvaroplikt och mycket annat är inte lärarnas eget påfund. Lärarna vill lika väl som eleverna att de tillsammans skall skapa goda arbetsförhållanden, trivas med varandra och gemensamt ha ansvar för det dagliga arbetets problem. Jag hoppas att Göteborgs stad till hösten verkligen kan få möjlighet att genomföra gymnasieexperimentet, där gymnasisterna och lärarna tillsammans skall utforma sin skola och där, som en elev uttryckte det, eleven skall få arbeta i sin egen takt utan tvånget att enligt betygskurvan bli bättre än sina kamrater i stället för att bli bättre än sig själv. Systemet med kvotering av inträdessökande till högre utbildning kan verkligen ge mycket egendomliga utslag. Jag kan anföra ett exempel. En flicka sökte till sjuksköterskeskola på sitt realskolebetyg och kom in. Men så frågade man vad hon sysselsatt sig med de tre mellanliggande åren. Hon meddelade att hon genomgått gymnasiet och sände in sitt studentbetyg. Men så fick hon beskedet att hon inte kunde få komma in, eftersom hon var tvungen att konkurrera med studentgruppen och då inte hade poäng tillräckligt. Hon har nu ingen möjlighet att komplettera sitt studentbetyg och är alltså förhindrad att bli sköterska. Jag vet att detta är en svår fråga, och jag vet att det finns en fjärde grund som man kan söka in på. Jag sade också till flickan: Du kan tjänstgöra som sjukvårdsbiträde under ett par tre år och så söka i den fjärde gruppen, som liksom representerar ett överskott. Men när hon var 15 år och slutade realskolan kunde hon inte — i likhet med många andra i den åldern — bestämma sig för vad hon skulle bli. Hade hon vetat vad som var att vänta skulle hon givetvis inte fortsatt sin skolgång. Att öka sin bildning genom att gå i skolan kan alltså vara rent diskvalificerande för framtiden. Det var väl inte riktigt vad vi tänkt oss med vårt nya skolsystem. Skolöverstyrelsen har gjort en undersökning om =:narkotikavanor hos skolungdom. 3400 elever i årskurs 9 tillfrågades. 10 procent av eleverna svarade att de prövat narkotika någon gång men slutat. 4 procent sade sig vara narkotikamissbrukare. Endast 10 procent av samtliga elever uppgav att de fått kunskap om narkotika och dess ödesdigra verkningar genom skolan. Informationskällor hade varit radio, TV och kamrater. 75 procent av ungdomarna ansåg att skolans information om narkotika och dess verkningar över huvud taget var alldeles otillräcklig. Skolöverstyrelsen har kommenterat undersökningsresultatet så, att skolan måste intensifiera sin information om narkotika. Ja, jag vill understryka att det verkligen är behövligt, helst som jag befarar att narkotika har kommit för att stanna kanske en längre tid. Men då måste också den elevvårdande personalen och lärarna få en intensiv information. Inte bara narkotikamissbruket utan även ungdomsbrottsligheten har ökat. Strax efter jul gjorde Göteborgspolisen en jättesatsning för att komma åt ungdomskriminaliteten. Man tog hand om 129 ungdomar i åldern 10—17 år vilka begått 281 brott och kommit över värden för mer än 500000 kronor. Det rörde sig inte bara om ungdomar från vad som kallas missanpassade hem — flera av föräldrarna hade verkligen försökt ta hand om sina barn men misslyckats. De efterlyste samtliga en föräldrautbildning, något som ju folkartiet har motionerat om i år liksom flera gånger tidigare. Alla föds inte till goda föräldrar. Dessutom är detta också en fråga om samarbete mellan föräldrar, skola och barnavårdsnämnd. Jag anser att skola och barnavårdsnämnd borde kunna hjälpa varandra betydligt mera än som nu sker, men då är förutsättningen att lärarna får tystnadsplikt på samma sätt som barnavårdsnämndens assistenter. Herr talman! Jag har här pekat på några av de väsentligaste misslyckandena i den satsning på en ny skolform, som man trodde skulle bli så lyckosam. Utan att vilja underkänna de tankegångar och i stora drag de åtgärder som lett till den nya skolan har jag fäst uppmärksamheten vid många konsekvenser som man ej varit beredd på eller kunnat förutse, och detta i förhoppning att de som skall bygga vidare härav kan finna någon ledning för att handla snabbt och effektivt.

Herr talman! När man begär ordet här i riksdagen utsätter man sig måhända för vissa riskmoment i så måtto att man från visst håll kan bli utsatt för nonchalans och översitteri. Det är allvarligt nog för den enskilde ledamoten liksom för hela partigrupper. Men det skulle vara än värre om dylika attityder är ett uttryck för den högsta ledningens kommande sätt att agera. Man får därför hoppas att detta inte skall vara ett förberedande utslag av de kommande demokratiska spelreglerna i detta land. Uttrycket föränderlighetens samhälle, som nära nog blivit en slogan, har i många avseenden sin fulla aktualitet. Samhällsstrukturen förändras och landskapsbilden blir annorlunda, dock inte alltid till det bättre. Utformningen blir inte vad förespråkarna för detta föränderlighetens samhälle hade tänkt sig. I många avseenden sker denna samhällsomdaning i accelererat tempo, så att svårigheter uppstår att styra utvecklingen på ett praktiskt sätt. Det är bara att konstatera att så är förhållandet. Så är det inom kulturpolitiken, när det gäller åsidosättandet av de kristna värdena, inom den ekonomiska politiken etc. Denna utveckling eller dessa förändringar — hur man än vill uttrycka sig — leder inte alltid in på en sådan bana som skulle resultera i ett bättre och lyckligare förhållande för människorna. Därom vittnar de dagliga händelserna runt omkring oss. Man skulle kunna uttrycka situationen i två ord: »Spåren förskräcka!» Jag behöver inte närmare orda om de allvarliga våldsbrott o.s.v. som är en ständig företeelse i vårt land. Efter dessa få inledningsord skulle det ha varit bäddat för en analys av den nya tidens kulturpolitik och den allmänt liberala syn på de etiska och moraliska frågorna som det i våra dagar pläderas för. Det är inte säkert att enbart en uppbygglig och förtröstansfull framtidsbild hade kunnat målas. Jag skal därför inte gå in på detta ämne utan har bara i förbigående velat påtala en föränderlighet som inte alltid är av godo. Jag skall i stället mycket kort beröra en enda frågeställning, som flera av oss har tagit upp i motioner vid årets riksdag. År 1967 fattades här i riksdagen ett majoritetsbeslut om jordbrukets framtid. Redan då sade de icke socialistiska partierna ifrån att beslutet i jordbruksfrågan skulle leda till en icke önskvärd utveckling. Detta har besannats. Det kan dessutom hända att ivrarna för den stora jordbruksnedläggningen blir bönhörda över förväntan. Måhända blir föränderligheten inte allenast av det angenäma slaget.

Det går aldrig att lösa jordbruks frågan i detta land utan att ta skogen med i bilden. Vårt lands topografiska förhållanden är sådana att jordbruket i vida områden helt måste försvinna om inte skogen tas med i sammanhanget. 75 procent av landets brukningsenheter är kombinationsenheter jord och skog. Det går aldrig att komma ifrån det faktum att skall en ändamålsenlig rationalisering åstadkommas måste också skogen tas med i beräkningen. Det gjordes inte 1967. Då hade den skogspolitiska utredningen börjat sitt arbete, och därför skulle skogen ställas utanför jordbruksbeslutet. Många jordbruksföretag kan av den anledningen inte rationaliseras så att de blir ändamålsenliga. En företagstyp som skulle vara ändamålsenlig och praktisk är det fristående skogsbruket — familjeskogsbruket, analogt med familjejordbruket. Ett statligt kreditstöd i form av statlig Iånegaranti för bildande av familjeskogsgårdar skulle inte bara medverka till att uppfylla många unga människors önskan om ett eget skogsföretag utan också skapa arbetstillfällen i glesbygder. Ett sådant system skulle vidare bidra till bevarandet av en levande landsbygd — en landsbygd som annars mångenstädes kommer att ödeläggas. I detta sammanhang torde även naturvårdsfrågorna kunna komma in i bilden. Den pågående skogspolitiska utredningen, som alltjämt arbetar, lägger hinder i vägen för varje framställning i skogsfrågor. Hur länge skall man vänta innan ett positivt resonemang kan börja föras i dessa för glesbygden högst vitala frågor och för det framtida jordoch skogsbruket livsviktiga samordningsfrågor? Jag hoppas därför att det under detta år skall kunna skönjas en ljusning i möjligheterna att agera på ett sätt som leder till en praktisk lösning av dessa frågor. På det skogliga området händer det just nu knappast någonting. Denna uppfattning verifieras när man läser stats verkspropositionen i det avsnitt som berör skogen. Inga möjligheter öppnas för bildandet av familjeskogsgårdar eller samverkansgårdar. Det händer ingenting på det skogsskattepolitiska området. Inte heller har det åstadkommits någon förändring inom det vägpolitiska området. Här vore en ökad satsning ändamålsenlig, och då inte bara när det gäller skogsbilvägar utan också de många vägkilometer som utgör matarleder från den för industrin så betydelsefulla råvarukälla som skogen utgör fram till de större transportlederna med industrin som slutmål. I riksdagen föreligger nu förslag om höjd släpfordonsskatt, som drabbar inte minst skogsbruket med dess tunga trafik. Det hade varit riktigt om dessa nya miljoner som den eventuellt höjda skatten ger används till vägförstärkningsprojekt, så att släpfordon med hög lastkapacitet skulle kunna få bärkraftiga vägar att köra på. Statsverkspropositionen har ägnat naturvården och miljövården en hel del uppmärksamhet. Det är enbart glädjande. I samband med miljövården borde skickliga skogsmän med god utbildning och erfarenhet anlitas. Det skall inte bara vara teoretiker utan som sagt personer med erfarenhet och kännedom om praktiskt skogsbruk och av skogsindustri. Jag vill till sist uttala den förhoppningen, att den nye jordbruksministern med det snaraste medverkar till dessa viktiga skogsfrågors lösning. Vi kan inte lösa jordbruksproblematiken utan att ta med skogen i sammanhanget. Vi väntar därför på en lösning av dessa samordningsfrågor inom den allra närmaste tiden.